Herr talman! Låt mig först anknyta till ett uttalande som herr Sträng gjorde redan i sitt inledande anförande, där han sade så här: ”Vi kommer aldrig ifrån konjunkturväxlingarna. De ligger i utvecklingens egen logik.” Ja, det är riktigt så länge man stannar i det kapitalistiska samhället. Där är konjunkturväxlingarna en lag. Men jag vill erinra om att det fortfarande finns många socialdemokrater som menar att man inte skall stanna kvar i evighet i kapitalismen utan som vill skapa ett socialistiskt samhälle med planekonomi. Då ställer sig frågan på ett annat sätt. Nu har visserligen en stor del av svenska folket sett hur statsminister Palme i en debatt med herr Bohman förnekade att man vill lämna blandekonomins samhälle, men jag tror att herr Palme där ställt sig på en felaktig, antikverad och omodern ståndpunkt. Som många andra lyssnare hade jag i morse tillfälle att höra ett uttalande i radion av den bekante nationalekonomen professor Erik Lundberg. Han är inte precis känd för att vara socialist, utan snarast konservativ. Han förklarade mycket bestämt att ville man ha en politik som bekämpar de stora förmögenhetsskillnaderna och den starka koncentrationen i aktieägandet, kunde man inte stanna kvar i det blandekonomiska samhället. Då måste man gå över till en annan samhällstyp. När den insikten börjar sprida sig också bland konservativa nationalekonomer, finner jag det mycket besynnerligt att den socialdemokratiske statsministern inte ens vågar gå så långt på vägen i försvaret av sitt partis program. Några ord också om skattefrågan. Det är rätt typiskt att herr Burenstam Linder och andra moderater bara talar om den direkta statsskatten och kritiserar marginalskatterna och progressiviteten. Det gör man för att man bara är intresserad av de höga inkomsttagarnas problem. För den stora massan av de svenska inkomsttagarna är ju de indirekta skatterna och kommunalskatterna det stora problemet och de verkligt betungande posterna. De indirekta skatterna ger sammanlagt 39 miljarder till staten, de direkta statsskatterna bara 25 miljarder. Kommunalskatterna ger ungefär 33 miljarder, enligt siffrorna för det senaste året. Även om man har en inkomst på 70 000-80 000 kronor, tar kommunalskatten en större del av inkomsten än den direkta statsskatten. Det är alltså framför allt reformer på den indirekta beskattningens och kommunalskattens område som är nödvändiga.
Herr talman! Mina medarbetare och jag har gjort oss rätt mycket besvär med att försöka få en uppfattning om vad herr Wirténs och hans partivänners olika löften skulle innebära materialiserade i pengar. Det stannar inte vid blygsamma 400 miljoner — herr Wirfen får både sexoch sjudubbla den siffran. Det finns material på detta.

Men jag tror det vore klokt om herr Åsling tänkte efter hur den prioriteringen skall göras. Räkna då näringslivet som en grupp som behandlas någorlunda likvärdigt. Man kan inte göra en prioritering på det sättet, att man sitter i riksdagen och bestämmer att på något specifikt område, som det uttrycks av finansutskottet, får det inte vara några köer, där skall dörrarna stå öppna. Gör man så har man alla utsikter att komma snett med den värdering, prioritering och avvägning som behöver göras. Herr Åsling förstår mycket väl vad jag menar när jag säger detta. Herr Burenstam Linder talar rent allmänt om enormt stora lönehöjningar. Men sådana kan ju inte se dagens ljus om det inte finns en motpart som är beredd att betala de enormt stora lönehöjningarna. Det är detta vi har upplevt under 1975, vilket är i viss mån överraskande även för mig. Om man gör en central uppgörelse på 13 26, och detta sedan lokalt ute på de olika arbetsplatserna ogenerat omvandlas till en uppgörelse som slutar på 18 26, då måste det ju finnas någonting att ta av. Från den utgångspunkten att det finns något att ta av är det i och för sig inte orimligt att det är de anställda och arbetarna som tar hand om detta. Där det inte finns något att ta, herr Burenstam Linder, är man inte lika generös med lönehöjningarna. Herr Burenstam Linder talar om att man redan intecknat 6 96 till 1977 och att det må räcka med detta. Det är emellertid en inteckning som man är på det klara med kommer att räknas av i det utrymme som står till förfogande. Vad som därefter blir över vet varken herr Burenstam Linder eller jag någonting om. Det får bli föremål för en diskussion mellan de förhandlande parterna. Förhoppningsvis kommer man fram till något av en kompromiss som kan anses acceptabel från båda håll, utan att därför näringslivet går över styr. Jag vill sedan vända mig till herr Hermansson — jag kanske borde ha gjort det i mitt förra inlägg. I diskussionen om det absoluta prisstoppet - som naturligtvis har sitt intresse när det gäller livsmedelspriserna och dagligvarorna — säger herr Hermansson att det finns ju andra ting än löner som ligger i bakgrunden när priserna stiger; det är handelsmarginalerna. Men, herr Hermansson, det är ju handelsmarginalerna som lönerna skall betalas av. Det kommer man aldrig ifrån. Varje handlare måste ju köpa in sin vara och han måste lägga på något innan han säljer den för att täcka sina kostnader för löner och lokaler och vad det än kan vara. Jag förstår över huvud taget inte herr Hermansson i den diskussionen.

Herr talman! Internationellt är den ekonomiska aktiviteten nu på väg uppåt. Men det innebär inte att lågkonjunkturens verkningar helt är övervunna för svenskt vidkommande. Det gamla mönstret enligt vilket de olika konjunkturfaserna infaller senare i Sverige än i de stora industriländerna tycks bestå denna gång också. Därför måste den ekonomiska politiken vara relativt expansiv ännu en tid för att produktion och sysselsättning skall kunna hållas uppe. Sysselsättningen utgör annars fortfarande det mest positiva inslaget i den svenska ekonomin. Det verkar som om företagens ökade intresse att hålla kvar arbetskraften skulle bestå genom hela lågkonjunkturen. Samtidigt har de olika sysselsättningspolitiska åtgärderna gett företagen möjligheter att förverkliga denna strävan. Lagerstödet, fondfrisläppen och de olika bidragen till utbildning internt inom företagen har sålunda medverkat till att åtminstone de större företagen fått betydligt bättre förutsättningar att hålla kvar arbetskraft än de hade tidigare. Det har också skett en viss nyrekrytering. Den har delvis varit en följd av att fler och fler arbetstagare väljer att arbeta på deltid och att den s.k. korttidsfrånvaron ökat. Den befarade arbetslösheten har emellertid på så sätt kunnat hållas nere. Samtidigt måste vi konstatera att sysselsättningsläget på många sätt är labilt. Ett tecken är ökningen av antalet sysselsatta i beredskapsarbeten och en motsvarande ökning när det gäller arbetsmarknadsutbildning. Det rör sig i det fallet i mycket stor utsträckning om ungdom. Man kan säga att det har gått att få stopp på ökningen av ungdomsarbetslösheten tack vare att beredskapsarbetena har ökat i så stor omfattning. Däremot har ansträngningarna att få fler ungdomar sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden i stort sett varit resultatlösa. Ungdomar och nytillträdande kvinnor kommer att få det kärvt på den öppna arbetsmarknaden ännu en tid framöver. Därför är det nödvändigt att fortsätta de nuvarande sysselsättningspolitiska insatserna och t. o, m, att öka dem. BI. a. gäller det att bereda arbete åt de ungdomar som i dagarna lämnar skolan. En neddragning av beredskapsarbetena skulle under alla förhållanden direkt ge utslag i ökad arbetslöshet. Industriinvesteringarnas långsamma utveckling hör till de inslag i ekonomin som inger verklig oro. Inte minst under den gångna delen av 1976 har det skett en markant uppbromsning av investeringsverksamheten. Detta har ett klart samband med det allt lägre kapacitetsutnyttjandet i bl.a. verkstadsindustrin, den sjunkande lönsamheten och den omfattande uppbindningen av kapital för produktion på lager. Osäkerheten om hur kostnaderna kommer att utvecklas bidrar också till att allt fler investeringsprojekt ställs på framtiden. Detta är en utveckling som vi på alla sätt måste försöka bryta. En fortsatt positiv utveckling av industriinvesteringarna är, som det framhållits många gånger, en avgörande förutsättning både för att vi skall få bort underskottet i utrikesaffärerna inom rimlig tid och för att det skall gå att uppnå en fortsatt standardhöjning. Tendenserna till uppbromsning i industriinvesteringarna var tydliga redan i början av året. Det stod då helt klart, att den uppgång på 9-10 926 under 1975 som hade förutskickats i förra årets finansplaner inte hade förverkligats. Fackmännen pekade också på riskerna för fortsatt nedgång under 1976. Därför väckte centern tillsammans med folkpartiet i den ekonomisk-politiska motionen i januari förslag om att investeringsstödet skulle förstärkas. Förslagen utformades i första hand med tanke på de mindre företagen. De förslag som regeringen kort dessförinnan hade lagt fram i budgeten tog, som vi såg det, ensidigt sikte på de riktigt stora företagen och de statligt ägda företagen. Bl. a. gällde det stora medelstillskott till fjärde AP-fonden och till Statsföretag. Oppositionspartierna fick så småningom igenom en utökad kreditgivning till de mindre och medelstora företagen via de s.k. mellanhandsinstituten. Däremot fälldes förslaget om en höjning av investeringsavdraget och det motsvarande bidraget. Förslaget om en höjning av anslaget till företagareföreningarnas låneverksamhet föll också efter det att även moderaterna gått emot det. Beslutet om en ökad medelstilldelning till mellanhandsinstituten kritiseras nu av finansutskottets socialdemokrater. Man menar att det är fel att på detta sätt prioritera ett visst område av kreditmarknaden och menar att det minskar möjligheterna att bedriva en effektiv kreditpolitik. Finansministern var i ett av sina anföranden inne på samma tankegångar. Jag kan gärna säga att det i och för sig är en synpunkt som man kan ha viss respekt för.

Socialdemokraterna tycks mena att man skall godta att riksdagen gång på gång reserverar kapital och andra resurser för det ena storprojektet efter det andra och att de mindre företagen sedan helt enkelt får nöja sig med det som kan bli kvar därefter. Den sortens ransonering av kapital och andra resurser är inte bara ekonomiskt tvivelaktig — den är också i högsta grad osolidarisk. Vi i centern vill att alla skall behandlas lika vare sig det gäller ett stort företag eller det är fråga om ett litet företag. Det är naturligtvis med en viss tillfredsställelse som vi i centern ser på regeringens ändrade inställning till höjning av investeringsavdraget och investeringsbidraget. Man kan samtidigt inte komma ifrån att tiden har runnit i väg alldeles i onödan från det vi väckte detta förslag och till dess att socialdemokraterna är beredda att acceptera det. Förutsättningarna är i dag betydligt sämre än för tre till fyra månader sedan att hejda den påbörjade nedgången i industriinvesteringarna. När en utveckling av det här slaget kommit i gång är det inte lätt att få stopp på den. Dessutom är det utan tvivel en brist att näringslivets byggnadsinvesteringar inte kommit med den här gången heller i regeringsförslaget. Nu liksom tidigare är invändningen att de olika investeringsfonderna skulle kunna tas i anspråk för detta. Men då har man på socialdemokratiskt håll på nytt glömt bort, att det är en möjlighet som i praktiken bara står öppen för ett jämförelsevis litet antal storföretag. Man kan inte heller komma ifrån att den vacklande inställning till storleken på investeringsstödet, som regeringen och socialdemokraterna visat nu under våren, skapat förvirring hos många av de företagare som är berörda. När riksdagen i mitten av mars fattade beslutet om att investeringsavdraget även i fortsättningen skulle vara 10 96 och bidraget 4 96 rättade företagarna sig naturligtvis efter det. Bara en och en halv månad därefter föreslår regeringen en höjning av avdraget till 25 96 och av bidraget till 10 26. Man måste förstå, att de som har gjort investeringar under mars och april känner sig lurade och att ett sådant handlingssätt väcker aggressioner inte bara mot dem som handlar på detta sätt utan också mot skattesystemet som sådant och mot alla svårtolkade lagar och bestämmelser. Den i sista hand avgörande förutsättningen för att exporten skall skjuta fart och svenska företag kunna återta förlorade marknadsandelar på världsmarknaden är att prisoch kostnadsutvecklingen kan bemästras. Den kraftiga inflationen i Sverige under 1975, samtidigt med att prisutvecklingen trappades ner i flera av våra viktigaste konkurrentländer, ledde till att den tidigare relativt förmånliga konkurrenssituationen för svenskt vidkommande gick förlorad. En ytterligare försämring av kostnadsläget i vårt land i förhållande till våra konkurrentländer skulle helt säkert leda till att den väntade internationella konjunkturuppgången i stor utsträckning gick Sverige förbi. Riksdagen begärde i slutet av förra året, att regeringen i anslutning till den kommande avtalsrörelsen skulle ta initiativ till överläggningar om ett program mot inflationen och åtgärder för att förbättra bytesbalansen. Nu har finansministern i sitt anförande gjort ett ganska stort nummer av att oppositionen inte var beredd att acceptera det skatteprovisorium som såvitt jag kunde finna var det enda konkreta som regeringen förde till detta bo. Finansministern har själv här i kammaren sagt att han använde mycken tid och många talarstolar för att inför de här överläggningarna förklara att det var fråga om att skapa ett nytt skatteprovisorium. Eftersom det var någonting helt annat som riksdagen hade beställt var det självklart att vi för vår del sade ifrån att denna rundabordskonferens icke hade som mål att ta fram ett skatteprovisorium för 1977. Vad jag därvid återfaller på är vad som står i det riksdagsbeslut som låg till grund för de här överläggningarna.

Kampen mot inflationen kommer också att kräva en stram finanspolitik de närmaste åren. Redan den målsättning som har satts upp när det gäller att få bort underskottet i utrikesaffärerna ställer stora krav på en stram budgetpolitik. Till detta kommer att ett förhållandevis stort utrymme redan är intecknat genom tidigare beslutade åtaganden. Kraven är dessutom stora när det gäller utbyggnaden av bl.a. långvården och åldringsvården. Vi har både i vår partimotion tillsammans med folkpartiet och i utskottsbetänkandet deklarerat att det inte är möjligt att förena dessa målsättningar med en allmän sänkning av det totala skattetrycket. Detta har angripits på moderathåll. Det är emellertid inte realistiskt att tala om en sänkning av det totala skattetrycket, om man delar uppfattningen att alla gamla och sjuka skall kunna erhålla den vård och den omsorg som de sedan många, många år tillbaka är lovade. Från centerns sida ger vi inte avkall på dessa löften. Men regeringen borde också ha tänkt på detta vid utformningen av det förslag till skatteprovisorium för 1977 som häromdagen lades på riksdagens bord. Den metod ni har använt innebär att sänkningen av den statliga skatten i hög grad får betalas med höjningar av kommunernas och landstingens skatter. Från de flesta skattebetalares synpunkt är detta en nackdel. Den uppgift som herr Hermansson lämnade, att för inkomsttagare med inkomster upp till 70 000-80 000 kr. är kommunalskatten tyngre än den statliga skatten, var helt korrekt. För kommuner och landsting innebär en sådan omläggning ökade svårigheter att klara deras viktiga vårduppgifter. Utgångspunkten för det nödvändiga skatteprovisorium som vi måste ha för år 1977 skall naturligtvis vara att rätta till vad inflationen har förstört under ett år. Detta påverkar naturligtvis marginalskatten. Herr Sträng sade att vad som intresserar inkomsttagaren är saldot på inkomsten, dvs. det belopp som blir kvar efter en löneökning sedan skatten har verkat. Ja, så är det, och därför skall man inte locka folk med sänkta statsskatter av den eller den storleksordningen utan att samtidigt tala om att man genom den valda tekniken för sänkningen tvingar fram höjda kommunalskatter som äter upp huvuddelen av den utlovade skattesänkningen. Det är betydligt rimligare att titta på nettoresultatet, även om det inte ter sig så bra vid första påseendet. Men i det långa loppet tjänar alla på en sådan metod. Herr talman! Den valperiod som nu i det närmaste är slut har självfallet i hög grad präglats av det jämviktsläge som vi har haft i riksdagen. Regeringen hade enligt de parlamentariska spelreglerna själv att avgöra om den ville avgå eller sitta kvar efter nederlagsvalet 1973. Olof Palme och hans regeringskolleger valde att sitta kvar. Men även om personerna på regeringsbänken i stort sett förblev desamma kunde de inte undgå att politiken påverkades av valutslaget. Det blev en tvingande nödvändighet för regeringen att lägga om politiken mot mitten i flera avseenden. I en del frågor kunde regeringen dock inte förhindra att den utsatta positionen utlöste spänningar inom det egna partiet. Det har skapat påtaglig handlingsförlamning i sådana frågor. Det saknades inte röster som 1973 spådde handlingsförlamning också i själva riksdagsarbetet. Men så har dess bättre inte blivit fallet. Det finns en stor värdegemenskap i den svenska politiken. Den är stark inte bara i det politiska arbetet här i riksdagen utan också i det svenska samhällsarbetet över huvud taget. Och den har utgjort en stabil grund för lösningar på de praktiska och politiska problem som fortlöpande har uppstått i det dagliga arbetet. De få försök som gjorts att driva konfrontationspolitik har dess bättre aldrig vunnit framgång. Men det måste samtidigt understrykas att det fordras både tålamod och vilja att ge och ta i utskottsarbetet och i kontakterna i övrigt mellan partierna för att få arbetet här i riksdagen att fungera bra under sådana betingelser som har rått de senaste åren. I vissa avseenden har riksdagen haft en starkare ställning än under många tidigare valperioder. Regeringen har fått se en stor del av sina förslag förändrade i grunden under riksdagsbehandlingen. Det har också funnits större politisk vilja än tidigare att diskutera sig fram till lösningar på viktiga praktiska problem som har tagits upp i motioner av enskilda riksdagsmän. Reformarbetet har därför inte blivit eftersatt på grund av att det parlamentariska maskineriet inte fungerat. Däremot har, som jag redan betonat, regeringspartiets interna politiska problem skapat en viss handlingsförlamning på åtskilliga områden. De demokratireformer som ställdes i utsikt vid valperiodens början har bara delvis kunnat fullföljas. Till det som kunnat föras i hamn hör framför allt arbetsrättsreformen. Men de aviserade reformerna på det kommunaldemokratiska området befinner sig däremot = fortfarande bara på = förslagsstadiet. Länsdemokratireformen blev i mycket en besvikelse. Man kan också peka på skattepolitiken. Tre större utredningar och ytterligare några mindre har under de senaste åren varit sysselsatta med att dra upp riktlinjer för den framtida skattepolitiken. Men resultatet hittills av deras arbete är ytterligt magert. Tidvis har det t.o.m. funnits tendenser till rivalitet mellan de olika utredningarna, och regeringen har inte förmått klara sin samordnande funktion. Skattepolitiken under 1970-talet har just därför kommit att präglas av de upprepade provisorierna. Jag vill gärna säga att de visserligen har skapat godtagbara lösningar för dagen på rent akuta problem, men det långsiktiga reformarbetet på skattepolitikens område har samtidigt försvårats, och allt större ekonomiska problem har lastats över på kommuner och landsting. Det finns också exempel på minoritetsgrupper som har kommit allvarligt i kläm. Den här listan skulle kunna göras längre. När det gäller familjepolitiken är motsättningarna uppenbarligen fortfarande starka inom regeringspartiet beträffande vilken handlingslinje man slutgiltigt skall välja. Det har fått till resultat att de familjepolitiska reformerna har försenats. Inte heller har regeringen mäktat med att lägga fram något samlat förslag på alkoholpolitikens område. Däremot har de planerade reformerna för att förbättra pensionärernas förhållanden i stort sett kunnat fullföljas. Det gamla centerkravet på en sänkning av pensionsåldern till 65 år blir inom kort äntligen verklighet. Det område där regeringens politiska kurs tydligast har lagts om mot mitten efter 1973 års val är den ekonomiska politiken. Valperioden har i stor utsträckning sammanfallit med den långvariga och djupa lågkonjunktur som utlöstes av den s.k. oljekrisen 1974 och som därefter har präglat den ekonomiska utvecklingen både i Västeuropa och i industriländer i andra delar av världen. I motsats till de flesta andra länder går nu Sverige ut ur denna period utan att ha drabbats av någon riktigt allvarlig arbetslöshetskris eller något mera påtagligt bakslag i produktionsutvecklingen. Den viktigaste förklaringen till detta är utan tvivel att regeringen — i viss utsträckning mot sin egen vilja — varit tvungen att föra en annan politik än under exempelvis den föregående lågkonjunkturen 1971-1972. Då hörde Sverige till de länder som drabbades hårdast av lågkonjunkturen. Nu har det successivt gått att uppnå majoritet för en expansiv politik med syfte att rädda den fulla sysselsättningen, förbättra den offentliga servicen och investera i ökad produktionskapacitet. Riktlinjerna för denna politik har i betydande utsträckning grundats på centerns och folkpartiets förslag och motioner. Åtskilliga konkreta beslut har genomförts under motstånd från socialdemokraterna. Jag tänker exempelvis på den tillfälliga sänkningen av mervärdeskatten 1974, upprättandet av den konjunkturpolitiska beredskapsplanen för 1975/76 och de förbättrade lånemöjligheterna för mindre företag — alltsammans åtgärder som har åstadkommits under de senaste åren. Denna politik avviker på ett markant sätt från den politik som fördes 1971/72; vi vet att regeringens politik då inte kunde motverka den kraftiga arbetslösheten. Det har under vårriksdagen funnits tendenser till att regeringen och dess partikamrater här i riksdagen dragit sig tillbaka i gamla hjulspår när det gäller de ekonomiska och näringspolitiska frågorna. Inte minst har detta kommit till uttryck i att de mindre och medelstora företagen så ofta har satts på undantag i de förslag som regeringen lagt fram, t.ex. investeringsstimulerande åtgärder och insatser för att förbättra kreditförsörjningen. Den proposition som regeringen har lagt fram om den långsiktiga sysselsättningsoch regionalpolitiken nu i riksdagens slutskede bär också vittne om samma sak. Det skulle enligt vår mening vara att ta ett steg tillbaka att nu återgå till den koncentrationspolitik och den ur sysselsättningens synpunkt negativa politik som socialdemokraterna bedrev under 1960-talet och i början av 1970-talet. Centern har bl.a. i sitt näringspolitiska handlingsprogram angett riktlinjer för hur de senaste årens expansiva sysselsättningspolitik bör fullföljas och hur den ekonomiska politiken bör bedrivas för att åstadkomma bättre regional balans. Sådana riktlinjer finns också angivna i den motion om den ekonomiska politiken som centern och folkpartiet gemensamt lagt fram. Därmed är grunden lagd för en regeringspolitik som utgör alternativ till den nuvarande. Huvudlinjerna i den politiken är bl.a. att återställa balansen i utrikesaffärerna. För att klara det måste både exportindustrin och företag som konkurrerar på den svenska marknaden med utländska företag få möjligheter att investera och bygga ut. Arbete åt alla måste vara målet för näringspolitiken och den ekonomiska politiken. Inte minst viktigt är det då att de regionala skillnaderna jämnas ut. Näringspolitiken måste inriktas på att ta till vara expansionskraften i alla typer av företag, stora som små. Inflationen måste bekämpas mera medvetet. Det förutsätter i sin tur bl.a. en ny skattepolitik. Ett nytt skattesystem måste dessutom ge kommuner och landsting erforderliga resurser för att inte äventyra den sociala omvårdnaden. Inte heller på andra områden vet vi särskilt mycket om vad ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav kommer att leda till. Mot de krafter inom partiet som fortfarande verkar för en traditionell reformistisk politik står ju inflytelserika grupper som kräver en mera dogmatisk politik med bl.a. omfattande marksocialiseringar och förstatligande av viktiga delar av industrin. När det gäller energipolitiken är motsättningarna inom socialdemokratin delvis av en annan karaktär. Här står beslutsfattarna i hög grad mot det egna partifolket, om undersökningar rörande inställningen i dessa frågor talar sanning. Centern företräder enligt samma undersökningar här ett alternativ utan kärnkraft som har en stark förankring i folkopinionen. En enande idélinje inom socialdemokratin är dock alltjämt ambitionerna att på olika områden stärka den centrala maktutövningen på de enskilda människornas bekostnad. Mot denna filosofi står centerns decentralistiska politik. När det gäller den fortsatta regeringsmakten ställs därför väljarna även i höst inför ett val mellan en koncentrationspolitik och en decentraliseringspolitik — en koncentrationspolitik grundad på socialdemokratisk koncentrationsfilosofi och en decentraliseringspolitik på den grund som mittenpartierna företräder. Någon ytterkantspolitik finns det i verkligheten inte utrymme för i vårt land.

Herr talman! Får jag först instämma i de uppskattande ord som Staffan Burenstam Linder riktade till Sven Ekström som nu lämnar riksdagen. Jag tycker att vi har all anledning att uttrycka vår tacksamhet för många intressanta debatter som Sven Ekström har fört och för ett gott kamratskap. Sven Ekström är en god representant för både riksdagen och sitt eget parti. När vi, herr talman, i morgon skiljs åt inför sommaren innebär det slutet på den egendomliga jämviktsriksdag som blev följden av 1973 års riksdagsval. Och efter sommaruppehållet går vi ut i en valrörelse om vars utgång vi bara vet en enda sak: den kommer inte att leda till ytterligare ett lotteriparlament. Vi moderater har aldrig —- det vet alla i denna kammare — velat ha denna lotteririksdag. När 1973 års val ledde till ännu en motgång för socialdemokraterna — så betydande att de inte ens tillsammans med sina trogna stödtrupper i det kommunistiska partiet kunde räkna med majoritet för sina förslag i riksdagen — då hade det enligt vår mening varit naturligt att det antingen hade bildats en borgerlig trepartiregering eller att vi så snabbt som möjligt hade gått ut till folket och begärt nya mandat. Våra krav på nyval tillbakavisades. Socialdemokraterna har under sina årtionden vid makten blivit så bundna till denna att de inte kunde tänka sig ett liv utanför kanslihuset. De vägrade att lämna sina platser, trots att de hade 19 mandat mindre än den samlade borgerliga oppositionen. Och det fanns då — som vi alla vet — ett parti inom den icke-socialistiska gruppen som, av fullt förklarliga skäl, inte heller var berett att gå till nyval. Ingen vet hur ett nyval skulle ha utfallit. Själv var jag då — och är det än mer i dag —- övertygad om att Sverige då skulle ha fått en borgerlig regering. Men det blev inte så. Vi fick dessa tre år av lotterier, tre år med en svag regering, tre år under vilka politiken har färgats allför mycket av taktik, av finurligheter och kompromisser. Den principiella rakryggheten och öppenheten inför väljarna har förlorat på detta. Vårt anseende har alldeles uppenbart blivit lidande på de lottdragningar som jämviktsriksdagen tvingade fram. Sedan må statsministern hur ofta och hur högt som helst bedyra att vår demokrati under dessa år har visat prov på ansvarsmedvetande och handlingskraft. Trots allt har dessa år ändå varit nyttiga också för regeringspartiet —- även om de varit plågsamma. Under en lång följd av år har socialdemokraterna varit vana att utan den ringaste sakliga motivering avvisa alla oppositionens förslag. Plötsligt fann de att den metoden inte längre dög. Oppositionen kunde genom lottningar — eller genom kompromisser som åstadkoms genom hot om lottning — tvinga fram förbättringar som annars inte skulle ha uppnåtts. Att regeringen i vissa fall har saboterat lottresultatet, då lottningen gått regeringen emot, vittnar om bristande respekt för riksdagen och för den beslutsprocess som regeringspartiet självt har det största ansvaret för. Jag tycker att ett upprörande exempel på regeringspartiets nonchalans är underlåtenheten att rätta sig efter riksdagens bestämda uttalanden vid två tillfällen om kollektivanslutning av enskilda medborgare — ett slags tvångsanslutning — till politiska partier. I stället för att efterkomma vad riksdagen begärt har besluten öppet avhånats av vissa ledande socialdemokrater. När denna riksdag inleddes uttryckte statsministern en förhoppning om att det skulle visa sig möjligt att nå breda lösningar i för svenska folket och den svenska nationen avgörande frågor. Att sådana lösningar har åstadkommits skall ingalunda bestridas, även om följderna av vissa kompromisser har varit minst sagt diskutabla. Många viktiga frågor har förts till avgörande under stor politisk enighet. Men de senaste årens svaghetsperiod har också lett till att vår nation inte har kunnat lösa för vårt välstånd och vår utveckling på längre sikt viktiga samhällsproblem. De ekonomiska frågorna har stått i centrum. Det är naturligt att så varit fallet. Förutsättningen för fortsatt reformoch välfärdspolitik är en god samhällsekonomi. Om man skall tro på regeringens deklarationer —- inte minst under det senaste året — är Sveriges ekonomi i stort sett helt problemfri. Men riktigt så väl är det faktiskt inte. Vi kan inte blunda för att vårt land under 1970-talet har drabbats av åtskilliga svårigheter, som ibland har varit så stora att de riskerat att rubba basen för vårt välstånd. Under 1970-talet mötte vi ekonomiska problem som skapade ett nytt slags social osäkerhet hos många människor, för vilka tryggheten dittills framstått som nära nog självklar. Först var det jobben som stod i centrum. Vi fick en arbetslöshet som saknat motsvarighet i vårt land under hela efterkrigstiden. Regeringen klarade inte av den. Det borde man kunna kosta på sig att erkänna så här några år efteråt. Och 1973 års val blev som bekant en valrörelse i skuggan av en arbetslöshet som socialdemokraterna bedyrat aldrig mer skulle återkomma. Sedan blev priserna det allt överskuggande problemet. Oljekrisen och råvaruprishöjningarna ute i världen medverkade i början. Men senare har prisutvecklingen till stor del varit en följd av vår egen skattepolitik och vår egen ekonomiska politik. De prisstegringar som drabbat oss under dessa år saknar motsvarighet i vårt lands moderna ekonomiska historia. Och svårigheterna förefaller nu komma att förvärras — inte avhjälpas —- trots alla deklarationer från kanslihuset om motsatsen. Det tredje problemet är våra skatter. Detta kan i varje fall inte någon aldrig så skicklig socialdemokrat skylla på utlandet. Dagens skatteproblem är en uppenbar följd av den stapplande och motsägelsefulla politik som regeringspartiet bedrivit från skatteomläggningen 1970 och fram till den dag som i dag är. Det första problemet, jobben, har — det skall jag villigt erkänna — efter de första årens passivitet angripits med stor energi. Hotet om öppen massarbetslöshet har alltså kunnat avvärjas. Den eftersläpning i förhållande till omvärlden som ägt rum i konjunkturutvecklingen har vårt land gynnats av i detta hänseende. Stimulansåtgärder av olika slag — inte minst industrioch lagerinvesteringar — har bidragit till att friställning kunnat undvikas. Jag delar Gunnar Strängs uppfattning om det värdefulla i lagerinvesteringspolitiken, även om den medför vissa problem. Omskolningsåtgärder och beredskapsarbeten har medverkat till att förbättra statistiken. Ur samhällsekonomisk synvinkel är naturligtvis den dolda arbetslöshet och det bristande kapacitetsutnyttjande som förekommit under dessa senare år allvarliga. Det är farligt att slå sig till ro och enbart peka på siffrorna för den registrerade arbetslösheten. Men att vi lyckats hålla tillbaka den öppna arbetslösheten är självfallet utomordentligt värdefullt. Allvarliga problem av både kortoch långsiktig natur kvarstår emellertid. Svårigheten för friställd äldre arbetskraft att få nya arbetsuppgifter är påfallande stor. Detta har bidragit till att öka antalet förtidspensionärer, för vilka det verkliga motivet för pension ofta varit en för dem stängd arbetsmarknad och inte deras egen personliga arbetsförmåga. Ungdomsarbetslösheten har blivit ett gissel. Den drabbar förhoppningsfulla unga människor, när de för första gången söker sig ut i arbetslivet, när de efter avslutade studier skall börja bygga upp en egen självständig tillvaro. Att då finna att inga arbetsuppgifter står till buds eller att de jobb som finns inte stämmer överens med den utbildning som myndigheterna rekommenderat kan knäcka den ungdomliga framtidstro och initiativkraft som vårt samhälle så väl behöver. Det finns tyvärr anledning att befara att den konjunkturdämpning som vi måste räkna med ytterligare någon tid, i varje fall inom vissa betydelsefulla branscher, kommer att drabba främst dessa unga människor. Och på längre sikt har sysselsättningsmöjligheterna snarare försämrats än förbättrats under de senaste åren. Svensk industri har drabbats av besvärande prisoch kostnadsstegringar som begränsat våra konkurrensmöjligheter ute på världsmarknaden. Även om utsikterna just nu börjar ljusna krävs åtskilligt för att våra exportföretag skall kunna inte bara återvinna förlorade marknadsandelar utan också — i vår handelsbalans och vår ekonomis intresse — plöja upp nya marknader. Jag tyckte att finansministern tog alltför lätt på det här problemet. Förlorade marknadsandelar innebär att vår export har förlorat i förhållande till andra länders export. Jag tycker att man har anledning att peka på riksbankens just i dag utfärdade kommuniké om diskontohöjning. Riksbanken påvisar där att trots de goda konjunkturerna utomlands och vändningen i produktionstillväxten har den svenska exportnäringen icke lyckats hävda sig på det sätt som man hade anledning att hoppas. Vår välfärd är helt beroende av vårt näringslivs förmåga att hävda sig i den internationella arbetsfördelningens och handelsutbytets värld. Det är där ute grunden för vårt välstånd måste läggas. Vi kan inte — som man ibland på socialdemokratiskt håll tyckts vilja tro — i längden leva på att skapa sysselsättning genom att enbart bygga ut den skattefinansierade delen av vår ekonomi. Vi måste också skapa resurser för att betala denna nödvändiga del av vår samhälleliga verksamhet. Om vårt näringslivs tidigare produktivitet och konkurrenskraft inte kan upprätthållas, då blir hela samhället fattigare. Jobben blir osäkrare. Då hjälper inte aldrig så många skattefinansierade insatser. Våra möjligheter minskar att betala de stigande skatter som då kommer att behövas. Jag tycker det kan vara intressant att med några data belysa trovärdigheten i den optimism som finansministern som vanligt och kanske sin plikt likmätigt gav uttryck åt. Importprisindex har från april till april det senaste året ökat med 6 96 och exportprisindex med 5 96 medan konsumentprisindex har ökat med 11,5 96, vilket visar att prisstegringarna inte kommer utifrån. Industriproduktionsindex har gått ned med över 2 96, råstålsproduktionen med 3,6 96 och antalet påbörjade byggnadsföretag med 19 96. Antalet påbörjade bostadslägenheter har halverats. Antalet arbetslösa har ökat med 6 000 och antalet lediga platser med över 14 000. Jag tycker att sådana här data bör man hålla i minnet när man uttrycker optimism. Jag skall komplettera dem med ett uttalande som Rune Johansson för några månader sedan gjorde för att åberopa behovet av ytterligare planhushållning. Han målade upp en ganska mörk bild av den framtida industrisysselsättningen: tekoindustrin går tillbaka, byggverksamheten har minskat, skogsindustrin har byggt ut så att råvarutillgången hotas, bilindustrin kommer inte att öka sysselsättningen mer, stålindustrin har minskat antalet sysselsatta de senaste tio åren och varven måste dra ner, vilket också påverkar stålindustrins sysselsättning. Något måste alltså göras. Det är sådant här som brukar kallas svartmålning när andra ger uttryck åt det. Jag tycker kanske att Rune Johansson var alltför pessimistisk — men det var väl för att få motiv för mera planhushållning. Ändå belyser det de problem som vi står inför. Finansministern försökte förklara bort förra årets överoptimistiska kalkyl beträffande investeringsutvecklingen i vårt land. Han grundar, sade finansministern, sina kalkyier på befintligt prognosmaterial, men ibland justerar han prognoserna med hänsyn till vad hans bondförnuft säger honom. Om jag inte missminner mig var just industriinvesteringarna ett exempel på fall där finansministerns bondförnuft sade honom att han borde justera upp prognossiffrorna. Där missleddes han alltså av bondförnuftet. Och visst är det väldigt lätt att i efterhand kritisera felslagna prognoser. Men i det här hänseendet kritiserar vi i varje fall inte i efterhand. För ett år sedan skrev vi i våra ekonomiska och politiska motioner att finansministerns investeringsprognoser sannolikt skulle slå fel. Och det har vi väl all anledning och fullständig rätt att påminna om. Bruttoinvesteringarna skulle öka, sade finansministern 1975. De kommer sannolikt att minska, förklarade vi. Och de minskade. När vi påminner om detta är det alltså inte fråga om något slags efterhandskonstruktion. Att situationen på sikt blir alltmer bekymmersam tycker jag att vi har fått fullt klart för oss under de senaste åren. Några åtgärder för att åstadkomma en vändning har emellertid inte vidtagits. Långtidsutredningen har i kalla siffror redovisat den bistra verklighet som vi kommer att leva med under återstoden av detta årtionde. Åren framöver kommer att bli magra. Magrare än på länge. Under de senaste åren har prisstegringarna legat på omkring 10 26 om året. Det förefaller som om regeringen betraktar sådana prisstegringar som ofrånkomliga. Några extra ansträngningar från regeringshåll har inflationen inte föranlett. Inget samhälle kan i längden förbli sunt, när penningvärdet sjunker på detta sätt år efter år. Den ekonomiska och sociala tryggheten urholkas, när pengarna varje dag minskar i värde, när man i dag inte vet vad saker och ting kommer att kosta i morgon och när man inte vet vilken ekonomisk grund man står på — när man konstaterar att 1966 års enkrona tio år senare har förvandlats till en femtioöring. I den valrörelse som uppenbarligen redan tagit sin början har socialdemokraterna — i konsekvens med vad som tidigare varit vanligt — börjat anklaga oss moderater för att vilja rasera vårt sociala trygghetssystem. Sådana anklagelser är både barocka och lögnaktiga. Det vet alla i den här kammaren. Och skall man tala om ett hot mot den sociala tryggheten, då ligger det främst i den inflation som regeringen visat sig inte kunna få kontroll över. Prisstegringar utgör, som jag sade nyss, ett långsiktigt hot mot människors trygghet. Inte mot stora och mäktiga kollektiv. Inte för de stora företagen. De klarar sig alltid. Men för de små i samhället. För dem som sparat för sin ålderdom. För familjerna med små barn. För alla dem som månad efter månad finner dubbla eller tredubbla lager av prislappar på varorna i snabbköpet. Det finns självfallet ingen patentmedicin mot inflationen. Men åtskilligt mer än vad hittills gjorts hade kunnat göras för att bringa ned prisstegringarna. Vid upprepade tillfällen under de förflutna tre åren har vi moderater lagt fram konkreta förslag i detta syfte. Men varje gång har vi fått höra att tidpunkten varit illa vald. Förslagen har väckts antingen för tidigt eller för sent. Ibland både för tidigt och för sent. När riksdagen i höstas beslöt begära att regeringen nu i vår skulle förelägga riksdagen ett program mot inflationen, då blev resultatet bara de nya Hagaöverläggningarna. Ett slags skenförhandlingar, påstår jag, som innebar ett klart åsidosättande av vad riksdagen uttryckligen begärt. Och något samlat förslag till kraftåtgärder mot prisstegringarnas förödande verkningar har ännu inte — på riksdagens näst sista dag — framlagts. Den nästan rörande skildring av Haga III som finansministern gav stämmer inte alls med verkligheten. Det har även herr Åsling med skärpa strukit under. Varken förhandlingarnas förlopp eller uppgörelsens konsekvenser stämmer med vad finansministern angav. Finansministern sade: Haga III — där de borgerliga hoppade av och där vi fick kontakt med löntagarna. Det var ordagrant vad finansministern sade för en stund Men det var alldeles tvärtom, finansminister Gunnar Sträng. Redan i december 1975, alldeles efter det att riksdagen fattat sitt beslut upptog regeringen hemliga överläggningar om ett nytt skatteprovisorium med löntagarorganisationerna, trots de löften som regeringen vid flera tillfällen under året hade givit om att se till att skatteutredningen skulle lägga fram en total skattereform och att vi inte skulle behöva några ytterligare skatteprovisorier. När överläggningarna sedan skulle ta sin början vägrade som bekant LO och TCO att vara med, vilket kanske inte är så förvånande eftersom de redan förde hemliga överläggningar med regeringen. Skildringen av de borgerligas påstådda ansvarslöshet för att de inte ville vara med stämmer inte ett skvatt med de kommentarer finansministern själv gett från olika talarstolar ute i landet. Oppositionen ”snuvades”, hette det ibland. Jag tog del av ett referat från Garphyttan. Jag utgår från att tidningsreferatet är rätt. Enligt tidningen skulle finansministern där ha sagt — jag citerar nu tidningen och finansministerns ibland rätt originella vokabulär: ”De borgerliga fick fis på lång stång.

När man läser dessa två olika skildringar — finansministerns och statsministerns — frågar man sig likt Pontius Pilatus: Vad är sanning? I sak skulle jag vilja tillägga beträffande själva omläggningen av skatterna, som enligt regeringen själv ju innebär att man skall ta ut 5,5 miljarder mera i höjda arbetsgivaravgifter, att förslaget ändå till sin uppläggning, som herr Ekström också påvisade, följer samma mönster som Haga I-uppgörelsen. En tidigare folkpartiledare var, sade herr Ekström, ”kvittrande glad” över den överenskommelsen. Huruvida herr Helén kvittrade vet jag ingenting om. Däremot minns jag att herr Helén beskrev uppgörelsen som ”ett spjärntag mot inflationen”. Men sedan det där spjärntaget togs har priserna i vårt land stigit med 20 96, och detta är ett faktum som jag tycker borde ge anledning till eftertanke. I varje fall ger det inte belägg för att en fortsättning av Hagapolitiken är den rätta medicinen mot prisstegringar. Därför tycker jag att finansministern får finna sig i att vi inte applåderar en fortsatt provisorisk politik. Sedan fäste jag mig vid att finansministern försökte förklara bort prisstegringarna, även det på ett nästan rörande sätt. Finansministern hade lyckats hitta några länder som i april månad, alltså en enstaka månad, hade något snabbare uppgång i konsumentprisindex än vad Sverige hade, och de siffrorna var säkert riktiga. Men allt tyder inte desto mindre på att prisuppgången i Sverige under hela år 1976 blir större än genomsnittligt inom OECD och i Västeuropa. Värt är väl att notera, som jag tror att någon annan talare också gjorde, att finansministern själv inte lät särskilt övertygad, då han förklarade sig ha förhoppningen om att prisuppgången i år skulle stanna vid 8 96. De fyra första månadernas prisuppgång motsvarar på helårsbasis nästan 13 96 — eller låt mig säga 12,5 96, om finansministern blir mera tillfredsställd med det. Vi har sagt att prisuppgången troligen inte kommer att understiga 10 96, och allt tyder på att vi får rätt. Riksbankens beslut i dag att höja räntan med 0,5 26 kommer att verka uppdrivande på priserna, främst bostadskostnaderna. Det gör att man blir ännu mera pessimistisk då man skall bedöma prishöjningarna. Vi vet heller inte, som Staffan Burenstam Linder påvisade, vad de pågående jordbruksprisöverläggningarna kommer att sluta med. Om regeringen, som jag tyckte mig förstå att finansministern antydde, försöker dölja de prisstegringar som blir en följd av dessa överläggningar genom nya subventioner, kräver det nya skattehöjningar, om inte regeringen själv skall göra sig skyldig till överbudspolitik av det slag som den anklagar oss andra för. Men nya skattehöjningar kommer liksom nya prishöjningar att leda till kompensationskrav från löntagarna. Inte löser man inflationens problem på det sättet. Och prisstegringskurvan är hos oss, som sagt, klart brantare än vad den är på flertalet håll utomlands. Vi kan inte skylla på impulser därifrån. Det är den egna kostnadsuppdrivande politiken som är den avgörande orsaken till vad som sker. Även politiker utanför den moderata gruppen är nog vid det här laget beredda att medge, att det är omöjligt att få kostnadsoch prisutvecklingen under kontroll utan en rejäl skattereform. Vi har marginalskatter så konstruerade att en vanlig heltidsarbetande inkomsttagare varje år måste höja sin lön med upp emot 20 26 för att inte hans eller hennes levnadsstandard skall sjunka. Det blir som kattungen som försöker hinna i fatt sin egen svans. Skattespiralen skruvar upp prisspiralen. Den samhällsekonomiska balansen går förlorad. Progressiviteten slår, sade finansministern, i de högre inkomstlägena. Visst slår den där också, men de marginaleffekter som progressiviteten utlöser drabbar den alldeles överväldigande delen av vanliga helårsarbetande löntagare. Detta är ett faktum. Vi har krävt marginalskattesänkningar, en åtgärd som skall genomföras på sikt. En heltidsarbetande normal inkomsttagare måste få behålla åtminstone hälften av sin löneökning och sina extrainkomster. Och vi måste reglera skatteskalorna så att inte inflationen varje år automatiskt ökar skattebelastningen. Det ligger något skrämmande i att staten skall tjäna på att pengarna förlorar i värde. I stället för att angripa problemet vid roten har regeringen sökt bemästra svårigheterna genom en lång serie av provisorier. Men därmed har skattesystemets lapptäcke blivit än mer besvärligt, än svårare att överskåda och att förändra och reformera. Det hela fungerar helt enkelt inte längre. Och fortsatt pålappning skapar bara nya problem. Alla dessa provisorier på skatteområdet — de nya orimligheterna, de nya krångligheterna, Pomperipossorna och skatteaffärerna — utgör ett av de socialdemokratiska regeringens största misslyckanden under dessa tre år. Att rätta till denna den socialdemokratiska regeringens kardinalför summelse blir en av de allra viktigaste uppgifterna för en ny regering. Socialdemokraterna själva har ju inte — ens nu inför valet — givit oss någon som helst ledning för hur de tänker sig att lösa denna för samhällsekonomin och de enskilda medborgarna viktiga fråga. Det enda vi vet om socialdemokraternas långsiktiga ambitioner är den näringspolitiska rapportens tankar om något slags fickpengssocialism. Alla löner tillhör staten som sedan delar ut erforderliga fickpengar till medborgarna så att de kan klara det nödvändigaste. Och det enda vi vet om socialdemokraternas kortsiktiga planer är att ytterligare lappverk och provisorier är att vänta. Regeringen tänker ett taxeringsår i taget. Den tycks ha givit upp. Dessa tre utomordentligt viktiga problem, herr talman — jobben i framtiden, prisstegringarna, skattesystemet — har icke funnit sin lösning under de gångna tre lotteriåren. Man har vidtagit brådskande räddningsaktioner. Man har plåstrat på, när svårigheterna blivit överhängande. Men själva problematiken kvarstår. Vårt försämrade konkurrensläge på världsmarknaden, företagsnedläggningarna, bristen på nyföretagande pekar på ökad otrygghet i sysselsättningen för kommande år. Den av oss moderater drivna frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring har förhalats och försenats. Vi tycks få vänta på de principförslag riksdagsmajoriteten klart uttalade sig för våren 1974. Trots alla spådomar och löften om motsatsen är vi på väg in i ett nytt prisstegringsskede. Något genomarbetat program för att komma till rätta med inflationens härjningar har vi inte sett ens tillstymmelsen till. Och vårt framtida skattesystem vet vi ingenting om. Men, herr talman, politik är inte bara — och inte ens främst — frågor om marginalskattetabeller och sysselsättningsprognoser. Långt viktigare är de värderingar vi menar skall vara vägledande vid vårt fortsatta samhällsbyggande. Socialdemokraterna har under de senaste åren trots — eller kanske på grund av — sin minoritetssituation i riksdagen intagit en hårdare och mera konfrontationsbetonad inställning i allmänhet än tidigare. I annonser, debattartiklar och böcker samt från talartribuner talar socialdemokraterna klartext. Nu är det dags att genomföra den s.k. ekonomiska demokratin. Nu skall socialismen införas. Den demokratiska socialismens samhälle skall förverkligas. Så låter det. Fackföreningsrörelsen, som under de gångna årtiondena varit verklighetens fasta ankare inom arbetarrörelsen, spelar nu en pådrivande roll. Ibland får man en känsla av att LO-kansliet ockuperats av den gamla studentvänstern. Det krävs socialisering och förstatligande, planhushållning och statlig styrning och dirigering i en takt som måste få många gamla socialdemokrater att grubbla över vad som egentligen har inträffat. Visst skulle vi moderater kunna slå oss till ro och hoppas att allt detta bara är prat för galleriet och att den tunga delen av det socialdemokratiska partiet kommer att fullfölja samma förnuftiga balansgång mellan vad som är praktiskt möjligt och vad som är önskvärt som under gångna år. Vi skulle naturligtvis kunna intala oss att de högröstade kraven inte är allvarligt menade. Att den socialdemokratiska partistyrelsens och den socialdemokratiska partikongressens uttalanden och beslut inte är avsedda att tas på allvar. Att de kan hänvisas till plymernas och dekorationernas gemak. Men detta vore att underkänna socialdemokraterna. Vi har lärt oss att man inom svensk arbetarrörelse brukar tänka först och tala sedan. Att man menar vad man säger, när man väl säger det. Även vi har därför ansett oss böra lyssna på rörelsen. Och vi har studerat kongresshandlingar och protokoll. Vi har funderat över vad däri intagna beslut kan komma att innebära. Vilka konsekvenser de måste få på sikt för vårt samhälle och den samhällsstruktur som vi har i dag. Och, herr talman, vad vi läst och vad vi dragit slutsatser av har varit djupt oroande. Nu har den socialdemokratiske partiordföranden ägnat en stor del av sin tid under de senaste veckorna åt att meddela väljarna att det som sagts inte var menat som det sagts. Och att det som skrivits inte borde ha skrivits. En partiordförande i det stora socialdemokratiska partiet intar uppenbarligen en helt annan ställning än en vanlig partiledare. I varje fall skulle jag själv aldrig ha vågat drömma om att ha något slags självskriven rätt att efter eget tycke och skön ta tillbaka och ändra mitt eget partis kongressbeslut. Även om jag — vilket självfallet kan hända — tyckt att beslut ibland varit illa formulerade, taktiskt mindre väl genomtänkta eller kunnat leda till missförstånd i det ena eller det andra hänseendet. Herr Olof Palme spelar tydligen en alldeles egen roll inom sitt parti. När jag tar upp uttalanden som både partistyrelse och kongress obestridligen har gjort, far statsministern ut i anklagelser mot min politiska heder. Anklagelser vilkas enda grund är att han själv tidigare här i riksdagen påstått att partikongressen inte menat vad den sagt. Jag tar illa vid mig av sådana här anklagelser. Jag har nämligen aldrig tidigare kunnat drömma om att det skulle kunna betraktas som ohederligt eller skamligt att återge offentliga uttalanden av den socialdemokratiska partistyrelsen, även om partiordföranden själv ansett sig ha rätt att ta avstånd ifrån dem. Jag tycker det hade varit mer anstötligt, om jag tagit herr Palmes dementier för gott och förutsatt att han haft rätt att med ett penndrag dödförklara viktiga kongressbeslut eller partistyrelseuttalanden. Och det beslut som jag hade åberopat var viktigt. Det var inte bara frågor om en Sibbhultsmotion utan om en klar principdeklaration om socialdemokratisk långsiktig näringspolitik. Jag kommer därför, herr talman, att framhärda. Jag kommer att utgå ifrån att den socialdemokratiska partikongressen menar allvar med sina deklarationer. Jag kommer att göra detta ända till dess en ny partikongress ändrar sitt tidigare beslut. Intill dess så skett har vi både rätt och skyldighet att utgå ifrån att kongressbeslut är giltiga och bindande och att det är fullt legitimt för politiska motståndare att åberopa dem, att kritisera dem och att dra slutsatser av dem. När partistyrelsen förklarar att de åtgärder som so cialdemokraterna håller på att genomföra innebär att vi är på väg bort från blandekonomin och att den utvecklingen kommer att fortsätta, då måste vi alltså tro på det. I all synnerhet som partikongressen ställt sig bakom styrelsens deklaration. Herr talman! Jag har redan påtalat att debattläget redan nu — i början av sommaren — har börjat nå de nivåer som eljest brukar vara reserverade för valrörelsens sista hektiska veckor. Detta tyder på att valrörelsen den här gången kommer att bli hårdare än på mycket länge. Det må vara beklagligt för de medverkande personerna. Men jag tror att det är en naturlig konsekvens av att socialdemokraternas politik under dessa kompromissernas år i många hänseenden har skärpts ideologiskt. Allt pekar på att en socialdemokratisk valseger den 19 september skulle innebära ett förverkligande inte av en socialdemokratisk politik utan av en socialistisk politik. Det bör därför inte förvåna någon att vi moderater betraktar det som vår skyldighet att peka på de följder som då måste komma att inträda för vårt nuvarande samhälle och för våra medborgare, för deras valfrihet och oberoende. Men, herr talman, trots dessa motsättningar måste ändå till grund för den valrörelse som den svenska demokratin nu gått in i ligga medvetandet om att den grundläggande solidariteten mellan människor och grupper av människor utgör vårt samhälles stora styrka. Inom vårt folk finns en djupt förankrad känsla av samhörighet. Den självklara nationella gemenskapen har utgjort en grundval för de samarbetstraditioner på vilka vi har byggt upp det moderna Sverige. Och vi förenas alla i en önskan att — för att återgå till en formulering som jag använt bl.a. i debatter med Olof Palme och som jag till min glädje häromdagen igenkände i socialdemokratiska valannonser — göra ett bra samhälle bättre. Vi är övertygade om att de socialdemokratiska politiska strävandena inte kommer att leda till att vårt fina samhälle blir bättre. Men vi ifrågasätter inte ett enda ögonblick socialdemokraternas uppriktiga tro på att de skall kunna åstadkomma detta. Det är alltså inte uppriktigheten i uppsåt som vi ifrågasätter, men vi ifrågasätter starkt att det samhälle som kommer att växa fram ur deras politik verkligen blir ett bättre samhälle för de enskilda människorna. Och därmed är förutsättningarna givna för den valkampanj som vi efter några veckors vila kommer att gå ut i, nämligen att göra ett bra samhälle bättre. En strävan i vilken varje parti och varje engagerad partimedlem vägleds av den uppriktiga tron att de medel och de åtgärder han eller hon förordar är de rätta. I öppen och fri debatt skall våra olika föreställningar om hur detta skall kunna åstadkommas mötas och stötas. Syftet bakom detta är att ge väljaren på valdagen en så övertygande bild som möjligt av de alternativ som väljaren har att bestämma sig för den 19 september i höst.

Herr talman! Valet den 19 september handlar i första hand om hur vi skall forma vårt samhälle under resten av 1970-talet. Oavsett vilken regering vi har kommer det att bli år med många svårigheter. Sverige har klarat sig hyggligt i ett Europa i ekonomisk kris. I någon mån beror det på att vi gick senare än andra länder in i högkonjunkturen och därmed också senare ur den. Men avgörande har varit att det i Sverige rått bred politisk enighet om att kampen mot arbetslösheten måste sättas främst. Riksdagen har ofta kunnat samlas till handling för att stimulera ekonomin och trygga jobben. Det har haft ovärderlig betydelse för människorna i Sverige och för förtroendet för vår demokrati. Folkpartiet har här tagit ett aktivt ansvar. Det har varit klokt att ta stora utländska lån för att ge oss tid att anpassa ekonomin till ett nytt läge med mångdubblade kostnader för import av olja. Men kvar står nu att vi de närmaste åren måste försöka nå balans i utrikesaffärerna. Dröjer vi med motåtgärder blir bakslaget desto större. Det ger villkoren för det politiska arbetet de kommande åren. Det blir inte år för en lättfärdig löftespolitik. Industrin måste byggas ut och mer av produktionen avdelas för export. Och då blir det inte möjligt att öka den privata konsumtionen lika snabbt som under 1974 och 1975. Men också utrymmet för nya, kostnadskrävande reformer kommer att vara begränsat. Stat och kommun ställs inför hårdhänta val, där vi politiker måste ge besked om vad vi sätter främst. Det är viktigt att vi här inte bedrar oss själva eller väljarna. De har rätt att få en realistisk bild av den verklighet vi måste kämpa med och som varje parti har att möta. Vår uppgift är inte att dölja utan att öppet redovisa villkoren för att förverkliga våra reformambitioner. Då står det klart, att en stark ekonomi är själva grunden för att ge människor trygghet och kunna skapa ett rättvisare samhälle. Från detta finns ingen undanflykt. Vi kan inte över en längre period konsumera mer än vi producerar. Försöker vi det så känns snart baksmällan: en inflation som drabbar orättvist och försämrar våra möjligheter att konkurrera på världsmarknaden; underskott i affärerna med utlandet som tvingar fram drastiska motåtgärder. En ekonomi utan växtkraft slår hårdast på de svaga. Det blir svårare att driva en politik för utjämning, eftersom förbättringar för en grupp leder till försämringar för andra. De välorganiserade och röststarka hävdar sig bäst i den bittra kampen om en liten kaka. De svaga och tysta förlorar. När arbetslösheten växer blir det svårare att få jobb för de många som inte är ”perfekta” sett ur arbetsgivarnas synvinkel: ungdomar med svag utbildning, kvinnor i medelåldern som vill in i arbetslivet efter många år av hemarbete, äldre och handikappade. Det kan knäcka inte bara deras ekonomi utan också deras självförtroende. Nya reformer som skulle göra livet lättare för människor som har det svårt blir inte lika lätta att genomföra. De verksamheter stat och kommun redan sköter — vård, utbildning och annat — blir sämre till sitt innehåll av brist på personal och pengar. Därför är det så viktigt att sköta den svenska ekonomin, att i tid se och möta ekonomiska svårigheter. Inte alls för att tillväxt, investeringar och balans i utrikesbetalningarna är självändamål. Utan därför att en sund ekonomi är själva förutsättningen för trygghet och ökad rättvisa mellan människor och nationer. Den svenska liberalismen har en stark vilja att göra livet lättare för den som har det svårt i vårt eget land och samtidigt öka Sveriges insatser för dem som lever i fattigdom och förtryck i u-länderna. Med den reformviljan blir det särskilt viktigt att se till att vi har en ekonomi som ger bästa möjliga förutsättningar för reformarbete. Hur en sådan ekonomi skall säkras har vi från folkpartiet utförligt redovisat i olika sammanhang under våren, ofta tillsammans med centerpartiet. Jag skall här koncentrera mig till fyra centrala synpunkter: 1. Vi måste göra allt för att bevara och utveckla frihandeln. Sverige har en öppen ekonomi. Exporten svarar mot en tredjedel av vad vi producerar. För vår industri är det livsnödvändigt att kunna sälja utomlands. Vi har valt denna öppna ekonomi av flera skäl. Viktigast är att den är förutsättningen för det svenska välståndet. Utan ett fritt utbyte över gränserna av varor och tjänster skulle svenska folket ha det betydligt sämre. Genom att svenska företag har tillgång till världsmarknaden kan de bygga upp en produktion som är effektiv och ger billiga varor. Sverige är ett litet land. Så länge vi håller vår ekonomi öppen säkras en konkurrens som är till fördel för konsumenterna också på de varuområden, där det bara finns något enstaka svenskt företag. I internationell konkurrens blir produktionen effektivare än i nationell isolering och subventionering. Inga borde vara mer medvetna än vi om den saken. Nästan inga kan förlora mer än vi om de ekonomiska svårigheterna utlöser en våg av protektionism. Den risken är stor nu och under de närmaste åren. Tullarna är inte längre det värsta problemet — det är hela floran av importbegränsningar, kvoteringar, subventioneringar, upphandlingsregler och avtal. Förenta staterna — mitt i en stark ekonomisk uppgång och med väldiga överskott i sina utrikesaffärer — griper nu till begränsningar som slår hårt och direkt på den svenska exporten av specialstål. Det är i varje land och särskilt inför ett val frestande för regeringar att dölja egna misslyckanden och skaffa sig tillfällig popularitet genom att ge efter för krav på ingripanden mot importen. Men det som är import för ett land är alltid export för ett annat. Så förlorar till sist alla länder på en nationell trångsynthet som leder till minskad världshandel. Låt oss aldrig falla för den trångsyntheten. Låt oss internationellt och i vårt eget handlande hävda frihandelns princip. 2. Vi måste dämpa kostnadsutvecklingen i Sverige. Skall vi klara den nödvändiga ökningen av vår export, måste svenska varor kunna konkurrera effektivt på världsmarknaden. I själva verket krävs det att vi ökar våra marknadsandelar utomlands. Det kommer inte att gå om de svenska varorna blir ständigt dyrare i förhållande till andra länders varor. Därför måste inflationen hejdas. Då är nog det avgörande att vi får en genomgripande skattereform. Det nuvarande skattesystemet har, som Rolf Wirtén slagit fast, visat sig vara själva boven i inflationsdramat. Visst behövs det ett provisorium för 1977 som läget nu är. Men också med regeringens förslag till provisorium för 1977 skulle marginalskatterna för de flesta heltidsarbetande löntagarna förbli oförändrat höga eller högre än i dag. Flertalet heltidsarbetande sjuksköterskor, metallarbetare, industritjänstemän och andra skulle få fortsätta betala ungefär två tredjedelar av en extratjänad hundralapp i skatt. Och de får en högre skatt enbart för att de höjer sin lön i takt med inflationen. Därför är det helt avgörande att vi får en mer varaktig skattereform. Den bör ha två huvudinslag: lägre marginalskatt, så att det blir mer över av en löneökning, och ett inflationsskydd, så att inte sänkningen av marginalskatterna omedelbart urholkas. I stället för förbud bör skatteutredningen nu få i uppdrag att lägga fram förslag om ett inflationsskydd. Dagens skattesystem är dåligt anpassat till det höga skattetryck som råder och som vi måste ha för att klara den sociala omsorgen. Tyngden i den progressiva beskattningen drabbar framför allt de många vanliga löntagarna. ”Det nuvarande systemet har helt klart nått gränsen för sin förmåga”, konstaterar LO:s ordförande i en artikel. Det måste vara en av riksdagens viktigaste uppgifter nästa valperiod att samla sig till en skatteomläggning som håller mer än något enda år. 3. Vi måste få en politik för hela näringslivet. Regeringen är i dag ense med oss om vikten av att öka investeringarna. Vi är oense om vilken näringspolitik som bör föras för att ge vår ekonomi tillräcklig utvecklingskraft. I den socialdemokratiska näringspolitiken återkommer ofta tanken att statens män och kvinnor har en sällsynt förmåga att blicka in i framtiden. Privatföretagen hänger inte med. Regeringens sekreterare måste in och styra investeringarna. Investeringarna skall ske under ”planmässig ledning” i bransch efter bransch. Några få stora satsningar betraktas som avgörande. ”Samordning” anses angelägnare än konkurrens. Centrala initiativ från planerare och stora statliga och privata företag bedöms viktigare än ett gott klimat för nysatsningar från många människor i många företag. Vi liberaler tror inte på den här filosofin. Det är inte genom minskad konkurrens som de svenska företagen kan öka sin effektivitet. Förmågan att sköta kontakter med myndigheter är inte den bästa bedömningsgrunden för vilka investeringar som är vettiga. Centrala tjänstemän är inte bättre än folk ute i företagen på att bedöma vilka satsningar som har framtiden för sig. De förblir tvärtom amatörer på praktiskt företagande. Fiaskot för det statliga utvecklingsbolaget — som bildades just utifrån en socialistisk övertro på förmågan hos statliga tjänstemän att administrera fram goda produktidéer — är väl det tydligaste belägget för att centrala planerare inte sitter med någon överlägsen förmåga att bedöma vad som är värt att satsa på. Verkligt nya och goda idéer kommer sällan fram i statliga verk eller ens i de allra största företagens utvecklingsavdelningar. I den mån de gör det är miljön ibland alltför byråkratisk och kraven alltför stela för att de skall kunna föras ut i verkligheten. För att ge vår ekonomi tillräcklig utvecklingskraft och förmåga till förnyelse är det nödvändigt att stimulera nyföretagande och uppfinningsförmåga. Vi måste därför ge bättre villkor för de många mindre och medelstora företagen. De ger impulser för vår ekonomi som vi inte kan vara utan. De ger sysselsättning för hundratusentals människor. De ger liv åt bygder som annars skulle ligga öde. Och utan självständiga mindre företag skulle vi få mer av koncentration och mindre av konkurrens i ekonomin. Det skulle beröva konsumenterna mycket av deras valfrihet och det skulle höja priserna. Därför är det djupt oroande att småföretag nu stampas ut i snabb takt. Finansministern känner ingen oro över det här, men många andra gör det. De senaste åren har två företag sålts per dag. De siffror industriministern själv redovisade i en riksdagsdebatt förra veckan visar att det här är en dramatisk ökning jämfört med tidigare. Samtidigt tycks nyetableringarna ha minskat de senaste åren. Det är svårt att få riktig kläm på hur regeringen upplever den här utstampningen av småföretag och den ökande koncentrationen i ekonomin. Ena stunden förklarar sig statsministern i stort sett vara nöjd med koncentrationsutvecklingen. Olof Palme sade i en intervju: ”Det är skäligen meningslöst att jämra sig över en utveckling som är på gång nu”, och han hänvisade till förändringar i teknik och annat. Och det är klart att har man en sådan inställning sätter det sin prägel på politiken. Men i nästa ögonblick är det ingen hejd på hur mycket regeringen säger sig vilja göra för de mindre företagen. Man kommer dragande med många och långa listor för att söka visa, att de mindre företagen tänks det minsann på i socialdemokratins Sverige. Vad vi kan konstatera mitt i denna kluvenhet är ju ändå att utstampningen pågår och att ni säger nej till eller fördröjer viktiga förslag för att göra något åt den. De mindre företagen bör få rätt att sätta av pengar till trygghetsfonder i goda tider för att klara påfrestningarna när konjunkturen viker. De bör få en enklare bolagsform än den som gäller för t.ex. Volvo och ASEA. De bör slippa översköljas av en mängd ofta onödiga blanketter, som kräver jobb utan ersättning på nätter och helger. De måste tillförsäkras pengar på kreditmarknaden. I en kommande högkonjunktur får de inte drabbas av samma hårda åtstramning som 1970-1971. De bör också få en påtaglig lättnad i sitt kostnadstryck genom att befrias Och skattelagarna måste ändras så att inte småföretagen vid generationsskiften tvingas sälja sig till näringslivets kedjebyggare. Jag såg finansministern häromveckan i TV. Han sade om just denna sak: Vi har utrett den här frågan under hela min tid som finansminister och vi skall fortsätta att utreda den. Ungefär så föll Gunnar Strängs ord. Men en regering med verklig förståelse för betydelsen av många självständiga mindre företag utreder inte bara deras problem i årtionde efter årtionde utan gör också något praktiskt för att lösa de problemen. 4. Ge fler chansen till jobb. Tiotusentals människor som vill förvärvsarbeta kan inte göra det för att samhället och särskilt arbetslivet inte anpassats till deras krav. Det är ungdomar som stängs ute från vårdutbildning därför att staten inrättat för få utbildningsplatser. Det är äldre som känner ett socialt tryck att sluta vid 65 års ålder och inte kan få arbetsgivaren med på deltid. Det är kvinnor, som efter år av hemarbete vill gå in i yrkeslivet men möter hinder i form av fördomar, omöjliga arbetstider och för litet hjälp med att återuppliva gamla yrkeskunskaper. Vi behöver alla de här människornas arbetsinsatser under kommande år. Det är också ett skäl — förutom de avgörande mänskliga skälen — till att reformera arbetslivet och bryta ner gamla fördomar. En stor förändring håller på att ske i fråga om jämställdheten mellan kvinnor och män. 1950 förvärvsarbetade bara 15 926 av de gifta kvinnorna halvtid eller mer. I dag är det över hälften. Bara på de allra senaste åren har hundratusentals kvinnor marscherat in i arbetslivet. Det betyder oerhört mycket för att frigöra från beroende och låsta roller. Ett eget jobb ger ofta ekonomisk självständighet och självförtroende. Men sega fördomar behåller fortfarande sin makt över värderingar och beteenden. Mycket låter sig inte påverkas genom politiska beslut. En hel del kan vi ändå göra. Framför allt skall både män och kvinnor kunna förena en meningsfull yrkesroll med sitt ansvar för barnen. Det har varit vår utgångspunkt när vi månad efter månad drivit kravet på kortare arbetstid för småbarnsföräldrar. Många föräldrar är i dag hårt pressade av att söka förena heltidsjobb med föräldraansvar. Den pressen är, som samhället nu fungerar, särskilt stark på kvinnorna. Det leder till att många av dem mot sin vilja avstår från förvärvsarbete i stället för att ha barnen på daghem nio, tio och ibland elva timmar. Därmed tappar de också lätt kontakten med arbetslivet och får svårt att komma igen. Då Camilla Odhnoffs familjestödsutredning lade fram sitt förslag om kortare arbetstid för småbarnsföräldrar kom svaret från både fack och arbetsgivare: det här går inte. När man ställdes inför konkreta krav på förändringar i arbetslivet till stöd för barnen och deras föräldrar — då staplades invändningarna. Nu har alltså regeringen ändå lagt fram ett förslag som innefattar också kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar. Det visar att man vill göra något, och det är bra. Med det här förslaget har vi kommit varandra närmare. Regeringen har övervunnit motståndet inom det socialdemokratiska partiet, det motstånd som gick ut på att ”särlösningar” för småbarnsföräldrar skulle vara orimliga. Ändå kvarstår en del viktiga frågetecken. Avser socialdemokraterna att lägga fram eller stödja ett förslag som verkligen ger heltidsarbetande föräldrar rätt att där det över huvud taget är möjligt gå ner till kortare daglig arbetstid? Eller blir denna rätt beroende av arbetsgivarnas samtycke? I så fall finns stor risk att många arbetsgivare använder de andra möjligheterna att ta ut den ökade ledigheten som en ursäkt för att vägra många föräldrar kortare arbetsdag. De ekonomiska svårigheterna har i land efter land blivit en prövosten för demokratiernas förmåga att ge människor trygghet och säkra deras rätt till arbete. I många länder har känslan att de valda politikerna inte klarar problemen vuxit. Arbetslöshet och stagnation har lett till minskat förtroende inte bara för många regeringar utan för partier och politiker över huvud taget. Det är en viktig lärdom för vårt land. Det är i effektiv handling för att trygga jobben och utjämna sociala klyftor och orättvisor som demokratin kan visa sin styrka och bli värd ett växande förtroende. Det är när många människor upplever att de styrande inte tar sig an deras problem och inte lyssnar på deras synpunkter som demokratin försvagas och solidariteten undergrävs. Det här formar ett dubbelt krav på de politiskt ansvariga: på handlingskraft men också på att genomföra samhällsomvandlingen med många människors medverkan. Här finns en risk i Sverige i dag, en risk som vi inte minst fått belyst i debatten de senaste veckorna. Risken är att den apparat som byggs upp för att göra samhället mänskligare i sig blir ett hot mot ett mänskligare samhälle. Den kan bli alltmer byråkratisk. Alltmer bestäms av centrala myndigheter i Stockholm, av stora företag och jättelika organisationer. I ett sådant samhälle kan lätt den enskilda människan komma att känna sig hjälplös. De ansvariga träffar man sällan. Många människor vänder sig bort från samhällsarbetet i likgiltighet eller bitterhet. Då skapas nya politiska möjligheter för de krafter som aldrig godtagit solidaritetens krav. Och då vill renläriga socialister försöka inbilla oss att vad som behövs är bara mer av samma sort, att demokratin blir fulländad först då staten bestämmer om nästan allt. Folkpartiet är ense med socialdemokraterna om att stat och kommun måste göra mycket under kommande år. Vi har drivit fram och tagit vårt ansvar för att finansiera en snabb utbyggnad av daghemmen de närmaste åren. Den är viktig för att öka tryggheten för barnen, ge större valfrihet för föräldrarna och skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi vill bygga ut långtidsvården med ungefär 20 000 nya platser fram till 1985. I långtidsvården finns i dag den kanske allvarligaste bristen i vårt samhälle. Tusentals människor står i kö för att komma in på ett sjukhus. De som fått en plats känner ofta främlingskap och isolering. Det kan vara gamla människor med släktingar långt borta, men också yngre och medelålders som skadats i trafikolyckor eller på annat sätt. Personalen gör en fantastisk insats. Men pressen är för stor för att den trots det skall räcka till. Samtidigt ökar trycket på långtidsvården mycket kraftigt under kommande år, framför allt som en följd av att allt fler människor i Sverige är äldre. Vår kritik av byråkrati och centralstyrning gäller alltså inte att stat och kommun gör för mycket. Tvärtom driver vi på för större insatser, framför allt inom vården, för att öka människors trygghet. Vi tar också konsekvenserna av våra reformkrav. Vi går inte ut och lovar stora sänkningar av de samlade skatterna, eftersom vi vet att sådana löften, om de förverkligades, skulle gå ut över den sociala omsorgen. Men ju mer som uträttas via stat och kommun, desto viktigare blir det att myndigheter och politiker öppnar sig för människors synpunkter och behov. Låt oss aldrig glömma att det är de svagaste, de som hårdast drabbats av livets orättvisor, som mest intensivt får känna på den byråkratiska hårdhet som finns också i vårt samhälle. De har sämst möjligheter att hävda sig. De har de största behoven. De drar sig ofta för att klaga och vet inte hur de skall hitta rätt i Socialsveriges labyrinter. De råkar oftast ut för samhällets tvångsapparat och känner hur självrespekten manglas ner. Det oroande är att socialdemokraterna är så okänsliga för människors upplevelser av byråkrati och centralstyrning och har så lätt för att avfärda kritiska synpunkter utan att lyssna på allvar. Ni var snabba och drastiska med att slå samman kommunerna och minska antalet förtroendemän och förtroendekvinnor. Ni har varit långsamma och motvilliga i fråga om reformer för närdemokrati i kommunerna. Människor som velat ta ett eget ansvar — byalag, boendeföreningar, miljögrupper — har mött en negativ inställning från de makthavande och har fortfarande alltför små möjligheter att göra sig gällande. Ni har varit ivriga att bygga upp en stark stat men ointresserade av att allvarligt pröva riskerna för byråkratisering och ibland för bristande rättssäkerhet. Socialdemokraterna har ensidigt intresserat sig för stora företag och statliga företag. I stället för att utveckla en decentralisering av marknadsekonomin med den konkurrens som den skapar och den makt den lägger hos enskilda konsumenter har ert näringspolitiska tänkande alltmer inriktats mot central planhushållning. Fascinationen inför de stora enheterna har spritt sig från näringspolitiken till den offentliga servicen, till vården och skolan. Det har gjort att många som t.ex. behöver vård känner sig främmande inför den apparat och den organisation som byggts upp. Många människor upplever att de har det svårt att hitta rätt och svårt att vinna sin rätt. Den känslan förstärks av ett språk som fördjupar klyftan mellan människor och myndigheter. Jag har sett nu att Olof Palme inför kritik mot byråkratisk okänslighet bl.a. försvarat sig med att socialdemokratin tagit över en gammal förvaltning. Det är märkligt att höra att socialdemokraterna efter 45 års regerande skulle vara förvaltningens fånge. Hur många årtionden behövs för att man skall ta ansvar för vad staten gör? Ingen av oss får ju lasta över ansvaret för överdriven centralstyrning och byråkrati på de anställda, som gör ett fint jobb under ofta hård press. Det är framför allt fel att låtsas som om debatten om maktkoncentration och byråkrati väsentligen skulle gälla enskilda människors uppträdande. Vad den handlar om är ju i stället utformningen av och innehållet i det som görs genom stat och kommun. Lärare, sjuksköterskor och andra som arbetar med viktiga uppgifter inom stat och kommun kläms ofta hårdast mellan fina mål och otillräckliga resurser, upplever ofta starkast problemen med byråkrati och centralstyrning. Mycket skulle kunna göras enklare och bättre om de inte låstes av en mängd centrala direktiv från skolöverstyrelsen och socialstyrelsen. Vad vi är ute efter är att kontakten mellan människor och den offentliga servicen skall fungera så mänskligt och enkelt som möjligt. Det är lika mycket ett önskemål från personalen som från medborgarna i övrigt. Folkpartiet är alltså för att fler anställs inom vården. Så sent som för någon vecka sedan begärde vi i riksdagen mot bl.a. socialdemokratiskt motstånd att mer vårdpersonal skulle utbildas för framtiden. Men vi är mot att vården organiseras så att människor inte vet vart de skall vända sig. Vi vill decentralisera den offentliga servicen, bygga ut närsjukvården så att så småningom alla har en husläkare att vända sig till när man blir krasslig. Folkpartiet är för en effektiv skattekontroll för att komma åt skattefusk och skatteflykt. Vi har här sedan länge drivit på för att få mer resurser och personal. Men vi är mot att skattebyråkratin utformas så att människor som vill göra rätt för sig har svårt att hitta i labyrinterna. Myndigheterna kräver att medborgarna skall svara på fem till åtta dagar när man vill ändra i deklarationen. Myndigheterna själva kan däremot i kammarrätten ta upp till fyra år på sig för att avgöra skattemål. Och vi tycker det är fel att den enskilde i skatteärenden på länsplanet möter samma organ och delvis samma människor som både åklagare och domare. Det här är ”miljonärernas problem”, svarar då socialdemokraterna. Men har ni inte upptäckt att det är problem framför allt för många människor med vanliga inkomster? Miljonärerna klarar nog skattelagarna. De har råd att anlita advokater. Men vad har staten för hjälp att erbjuda en vanlig löntagare med hans deklarationsproblem? Folkpartiet är för att vi har kommuner med kraft att genomföra viktiga sociala reformer, som utbyggnaden av daghemmen. Men vi är mot att människors möjligheter till inflytande nonchaleras i de stora kommunerna, och vi begär nya kanaler för människor att föra fram sin mening innan besluten fattas: kommunala folkomröstningar, direktvalda kommundelsråd som språkrör för människorna i en mindre del av kommunen och mycket annat. Folkpartiet är för att staten effektivt sköter de viktiga uppgifter den tagit på sig, som Stålverk 80, och går in och hjälper till när det blir allvarliga svårigheter i en hel bransch, som t.ex. varvsindustrin. Men vi är mot att av dogmatiska skäl förstatliga all läromedelsproduktion och därmed ta bort friheten för lärare, elever och kommuner att välja den bok som är bäst och billigast. Vi är också emot att staten i stället för att sköta sina viktiga uppgifter bra skall plottra bort sig på sådant som människor lokalt ute i företagen klarar bättre, som att besluta om investeringar. Länge förde socialdemokratin fram ”det starka samhället”, ”den starka staten”, som sin vision. Nu tycks talet om det starka samhället ha tystnat. Olof Palme tillåter sig tvärtom ibland att plädera för ”det mjuka samhället”, som tar större hänsyn till den enskilde och ger ökad valfrihet. Men den socialdemokratiska politiken har inte hängt med i den ändrade retoriken. Det är därför några frågor jag skulle vilja ställa till statsministern. Jag återgår till frågan om läromedelsförstatligande. Olof Palme antydde i en TV-debatt som vi hade häromveckan att han var emot partiprogrammets ord om att all läromedelsproduktion skall förstatligas. Men han övergick omedelbart till att försvara det beslutet. Priserna har stigit och koncentrationen är stor på läroboksmarknaden, var hans argument. Men vem tror att monopol är bättre än konkurrens för att pressa priserna? Och hur kan det vara att motverka koncentration att skapa den totala koncentration som ett enda statligt läroboksförlag skulle innebära? Och framför allt — vad är det för valfrihet i att staten genom läromedelsförstatligande förbjuder lärare och elever att använda den bok de tycker är bäst och billigast? Om socialdemokraterna skulle få majoritet i riksdagen — ensamma eller tillsammans med kommunisterna — måste statsministern lyssna på rörelsen mycket mer än nu. Då hjälper det inte mycket om han själv inte helt står bakom vad rörelsen säger och skriver in i partiprogrammet. En partikongress som under en jämviktsriksdag och strax före ett val kan besluta att förstatliga bokförlag kan i maktberusningen efter ett segerval ge sig på vilken bransch som helst. Därför är det så viktigt att få en icke-socialistisk majoritet i riksdagen och en växling vid makten. Så var det Meidnerfonderna. Vi har angett vår grundsyn: löntagarna bör få andel i företagens kapitalbildning. Vi menar att ett sådant system, rätt utformat, skulle kunna befästa en decentraliserad ekonomi och samtidigt leda till en jämnare förmögenhetsspridning. Traditionella vinstandelssystem är då inte lösningen. Men systemet måste också vara så utformat att det motverkar maktkoncentration. Jag begär inte alls av regeringen att man skall skissera ett tekniskt system nu. Det sitter ju en utredning och grubblar på detta. Men en sak är alldeles klar för folkpartiet: Ett system för att ge löntagarna andel i företagens kapitalbildning måste fungera i en decentraliserad ekonomi, med en konkurrens mellan företagen som gör att konsumenterna ytterst styr produktionen. I den grundfrågan bör statsministern kunna svara. Anser Olof Palme att det vore bra för Sverige om en enda fond ägde alla företag i en bransch? Vi tar sedan vården. Om ni är för ett mjukare samhälle — varför motsätter ni er då att vården byggs upp med ett system med husläkare som gör att människor vet vart de skall vända sig när de blir krassliga och slipper möta ständigt nya läkare? I fråga om närdemokrati: När ni hade så bråttom att tvinga igenom kommunsammanläggningar — varför har ni dröjt så länge med åtgärder för att ge människor mer att säga till om i kommunerna också mellan valen? Varför vill ni fortfarande förbjuda kommunerna att inrätta direktvalda kommundelsråd? Så har vi datafrågorna. Om man vill ha ett mjukare samhälle, så vill man väl skydda den enskilde mot övergrepp. Varför då släppa loss en flod av nya centrala personregister genom tillståndet till Det Bästa att registrera hela svenska folket på data? Och varför säga nej till vårt förslag att låta också de fackliga organisationerna — inte bara företagsledningarna —- överklaga beslut om inrättande av personregister i företagen? Regeringen hart.ex. gett Volvo tillstånd att registrera vilka interurbana telefonsamtal som dess anställda ringer. Vi anser det uppenbart att ett sådant dataregister angår de anställda lika mycket som företagsledningen. Volvos företagsledning hade rätten att besvära sig över datainspektionens avslagsbeslut. Varför skall inte de anställda på Volvo ha samma rätt när beslut i dataärenden går dem emot? Det är sant att socialdemokraterna på ett viktigt område verkligen har gått in för att sprida inflytande till många människor. Jag tänker på den nya arbetsrätten som folkpartiet och socialdemokraterna tillsammans röstade igenom i riksdagen i går. Den kommer, rätt hanterad, att på sikt bli en av de viktigaste reformerna någonsin för att motverka maktkoncentration och ge arbetare och tjänstemän mer att säga till om i sin vardag. Men på andra områden leder den socialdemokratiska politiken tvärtom till mycket av centralstyrning och maktkoncentration. Redan i er okänslighet inför de risker man tar när mycket makt samlas på få händer ligger en fara. Det är avslöjande att socialdemokraternas valprogram inte hade något att säga om det som för oss liberaler är centralt: Hur skall vi kunna bryta utvecklingen mot svällande byråkrati och ökande maktkoncentration? Skyddet av individen i datasamhället var inte värt en rad i socialdemokraternas aktionsprogram; inte heller skyddet för frioch rättigheterna i grundlagen. Där finns inte heller ett ord om den kollektivanslutning som i dag drabbar var tionde svensk. Den tystnaden är talande. Men när folkpartiet nästa vecka lägger fram sitt valmanifest för sociala reformer utan socialism kommer det att finnas mycket om just de här problemen. Kampen mot maktkoncentration och skyddet för den enskilda människan står för oss alltid i centrum av det politiska arbetet. Vi ser behovet av planering och gemensamma åtaganden. Men vi ser också att makten måste fördelas, begränsas och kontrolleras för att vi verkligen skall få ett mänskligare samhälle. Därför behöver det här landet växling vid makten. En ny regering utan socialdemokrater kommer att bygga sin ekonomiska och sociala politik på den grund som folkpartiet och centern gemensamt lagt fast. Någon ytterkantspolitik finns det, som Thorbjörn Fälldin konstaterat, inte utrymme för i svensk politik. Folkpartiet vill förena social omsorg med motstånd mot socialism och maktkoncentration. Det är för det programmet vi söker väljarnas förtroende.

Herr talman! Under nu rätt många timmar har kammaren diskuterat den aktuella ekonomiska utvecklingen och våra ekonomiska framtidsperspektiv. Vi har en stark ekonomi. Vårt lands arbetare, tjänstemän och företagare svarar för kanske den största produktionen per invånare i världen. Vi har en fördelning av produktionsresultatet som kanske är jämnare än i något annat land. Självfallet saknar vi inte problem. De problemen kräver en fast ekonomisk politik. Regeringens inställning i de frågorna kan sammanfattas på följande sätt. För att pressa tillbaka prishöjningarna och förstärka vår industris konkurrenskraft har vi lagt fast ett sjupunktsprogram med en skatteomläggning för 1977 som ett viktigt inslag. Vi har träffat en överenskommelse med Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation om hur en sådan skatteomläggning skall se ut. Vi genomför ett omfattande stöd till företagens investeringar. Vi sätter in omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser för att bibehålla en mycket hög beredskap inom sysselsättningspolitiken. Vi måste börja pressa tillbaka underskotten i budgeten och valutabalansen. För att klara detta är det ett oeftergivligt krav att säga ett bestämt nej till överbud och löften om stora skattesänkningar. Detta innebär ett fullföljande av den ekonomiska politik vi med framgång fört under den nu snart tilländalupna valperioden. Låt mig kortfattat beskriva de tre årens ekonomiska utveckling mot bakgrund av den internationella utvecklingen. Sysselsättningen har i vårt land ökat med 227 000 personer. I den gemensamma sektorn har sysselsättningsökningen varit 119 000. 166 000 fler kvinnor har nu sysselsättning jämfört med 1973. Arbetslösheten har legat omkring 1,5-2 ”v. För ungdomar är arbetslösheten 2 procentenheter lägre än för tre år sedan. Samtidigt har vi, under de tre år som gått, upplevt den värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I de rika länderna har arbetslösheten gått upp till 17 miljoner. Bara i EG-länderna går 2 miljoner unga arbetslösa. I många amerikanska städer går en tredjedel av de unga svarta arbetslösa. I land efter land ligger andelen arbetslösa två, tre eller fyra gånger så högt som hos oss. Vi har kunnat öka vår gemensamma produktion snabbare än de flesta länderna. Räknar vi in en rimlig uppskattning av årets utveckling har produktionen på tre år ökat med 7 96. För Europa i genomsnitt är ökningen 2,5 96, för industriländerna totalt 3 26. Om vi följt den genomsnittliga utvecklingen i Europa hade vi i år haft 12 000 milj.kr. mindre att röra oss med. Vi har f.n. en prisökning som är för hög och som med kraft måste motarbetas. Vi ligger just nu ungefär i nivå med genomsnittet för övriga länder. Men med samma prisutveckling som i övriga Europa de senaste tre åren skulle priserna i dag ha varit inemot 10 96 högre i vårt land. Den privata konsumtionen har under tre år ökat med omkring 11 96. Samtidigt har sparandet ökat kraftigt. Detta har blivit möjligt genom att inkomsterna när skatt och prishöjningar räknats av har ökat med omkring 15 96. Skatternas utveckling har stor del i att vi haft en god inkomstutveckling för de stora folkgrupperna. Genom de skatteomläggningar som genomförts under perioden har stora sänkningar av den direkta skatten kunnat genomföras. Trots att kommunalskatten ökat med omkring 2 kr. är den reala inkomstskatten för alla inkomster under 80 000 kr. i år lägre än vad den var 1973. Det betyder en reell sänkning av de direkta skatterna för 85 96 av alla heltidsanställda löntagare, för 95 96 av alla företagare, för 92 96 av alla inkomsttagare i landet. För att kunna bygga ut tryggheten och fortsätta reformarbetet har indirekta skatter och avgifterna på arbetsgivarna samtidigt höjts. En framgångsrik ekonomisk politik har krävt att vi accepterar ett ganska stort underskott i bytesbalansen, som täcks av upplåning i utlandet. Det sammanlagda underskottet under tre år beräknas till ca 14 miljarder kronor. Att avveckla underskottet och betala tillbaka lånen kommer att ställa stora krav på vår exportindustri. Trots vissa förluster av marknadsandelar har exporten under tre år ökat med 7-8 96. I år räknar vi med att kunna exportera för 5 000 milj.kr. mer än vi gjorde 1973. Samtidigt har den sedan 1968 oavbrutna investeringsökningen fortsatt under de senaste åren. Med den uppgång vi räknar med i finansplanen bör investeringarna i år bli 14 96 större än 1973. På detta sätt kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas genom en lång rad siffror. De ger resultatet av många olika åtgärder. Men bakom de många siffrorna döljer sig många enskilda människor, deras strävan att få arbete, deras önskan att skapa bättre villkor för sig själva och sin familj, deras vilja till ett vidgat ansvar och ett vidgat inflytande över den ekonomiska utveckling vi alla är beroende av. Och bakom de många åtgärderna ligger självfallet en ideologi, en inom arbetarrörelsen djupt upplevd förpliktelse att satsa alla krafter på att värna sysselsättningen, att ge alla deras rätt till arbete och inflytande. Det finns i dag en konservativ strömning i världen, som innebär att arbetslösheten kan accepteras om man erbjuder de arbetslösa arbetslöshetsersättning eller matkuponger. Det är en farlig tanke, ty arbetet är ju inte bara en fråga om att försörja sig. Det handlar i grunden om människornas värde och värdighet. Därför ger det en särskild tillfredsställelse att vi de senaste åren har lyckats bringa ned ungdomsarbetslösheten. Ty det kan knappast finnas något värre för en ung pojke eller flicka än att debutera i arbetslivet med en kanske lång period av arbetslöshet och med den hopplöshet det medför. Men arbetslösheten kan slå än hårdare för äldre arbetare och tjänstemän. Ty när många års arbete förbyts i arbetslöshet hotas självförtroende och självtillit. Och då kan vägen tillbaka till ett arbete bli lång och svår. Vi vet att ökad arbetslöshet också leder till att många människor slås ut ur arbetslivet, att många då också förlorar det sociala fotfästet, för vilket ett arbete är så viktigt. När vi nu har klarat sysselsättningen på ett nästan unikt sätt har vi därför inte bara undvikit att många människor fått gå arbetslösa under en längre eller kortare period. Vi har också undvikit att många unga människor fått en första kontakt med arbetslivet som skulle ha satt djupa spår. Och vi har undvikit att många, kanske främst äldre, arbetare och tjänstemän blivit utslagna från arbetslivet. Det är viktiga framgångar. En god ekonomisk utveckling och en bibehållen stark ekonomi har lagt grunden för ett mycket omfattande reformarbete under dessa tre år. Det har kulminerat i vår och krävt en helhjärtad arbetsinsats här i riksdagen. Jag vill nämna några viktiga reformer som vårriksdagen beslutat eller kommer att besluta innan blomstertiden inträffar. Det regionalpolitiska stödet har byggts ut till 4000 milj.kr. under pågående femårsperiod. Staten går in i varvsindustrin för att rädda jobben. Vi upprättar en plan för att stödja beklädnadsindustrin. Förberedelserna för Stålverk 80 fortsätter efter de nya förutsättningar som uppstått på stålmarknaden. Lika många skall få arbete som tidigare utlovats. Den fjärde AP-fondens möjlighet att köpa aktier har utökats liksom Statsföretags aktiekapital. Stödet till energisparande åtgärder ökar. Sammanlagt har nu 1 000 milj.kr. anvisats för sådana åtgärder bara i bostadshus. Insatserna för pensionärer och handikappade har kraftigt ökat, i årets budget med inte mindre än 3 265 milj.kr. Beslut har fattats om en plan för kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Bostadsbidragen och föräldraförsäkringen har förbättrats. Med bred uppslutning har en viktig reformering av arbetsmiljön i skolorna beslutats. Insatserna för särskilda åtgärder inom skolan har byggts ut kraftigt. Viktiga åtgärder för kvinnor i statlig tjänst har beslutats. Viktiga reformer för att vidga de anställdas inflytande har genomförts. I går beslutade riksdagen att ta bort § 32 och ge de anställda rätt till medbestämmande på jobbet. Vi har byggt ut styrelserepresentationen för de anställda. I morgon kommer riksdagen att fatta beslut om att förstärka frioch rättigheterna och föra in dem i grundlagen. Våren reformer är ett fullföljande av tre års mycket intensivt reformarbete. Det reformarbetet har inneburit avgörande förbättringar i människornas vardag på särskilt tre områden: arbetslivets förnyelse, den sociala tryggheten samt jämställdhet och familjepolitik. För att förnya arbetslivet och förbättra arbetsmiljöerna har vi genomfört en lång rad åtgärder. Arbetsmiljölagen har förbättrats. Skyddsombuden har fått ökad makt och kan bl.a. stänga av produktionen för att åstadkomma nödvändiga miljöinsatser. Jag erinrade i går om att Enar Ågren på Fabriks kongress berättade att man på 600 arbetsplatser bara på det området har kunnat få igenom åtgärder enbart genom att hänvisa till denna möjlighet. Genom arbetsmiljöfonderna har tusentals miljoner kronor reserverats för arbetsmiljöåtgärder, som skall beslutas med ett avgörande inflytande för de anställda. De fackliga förtroendemännen har fått en starkare ställning på arbetsplatserna. Anställningstryggheten har byggts ut och lagstadgats. De anställda har fått rätt till ledighet för studier. Och i går fattades, som sagt, beslut om löntagarnas medbestämmande. Sammantaget innebär dessa reformer en omfattande demokratisering av det svenska samhället och en genomgripande decentralisering av makt och inflytande. Under de tre åren har den sociala tryggheten byggts ut kraftigt. Vi har genomfört de mest omfattande pensionsreformerna sedan ATP:s genomförande. Folkpensionens grundbelopp har ökat och pensionstillskotten byggts ut. Den 1 juli i år sänks pensionsåldern och införs deltidspension samtidigt som förtidspensionerna höjs kraftigt. De kommunala bostadstilläggen har förbättrats och särbeskattning införts. Statsbidraget för den sociala hemhjälpen har byggts ut samtidigt som ett statsbidrag för färdtjänsten inrättats. Folkpensionskostnaderna har ökat från drygt 11 till närmare 19 miljarder kronor. Denna ökning är dubbelt så snabb som prisstegringarna. De faktiska kostnaderna har ökat med ca 3 600 milj.kr. Till detta kommer alla kostnader för ATP, sjukvård, färdtjänst och alla andra områden där förbättringar genomförts. För en ensamstående pensionär med pensionstillskott har pensionen ökat med mer än 4 000 kr. För ett pensionärspar är ökningen närmare 8 000 kr. En del är kompensation för prisstegringar. Men när den delen räknas bort har ändå pensionens köpkraft ökat med ca 20-30 926 under tre år. Också för de handikappade har en kraftig utbyggnad skett. Kostnaderna för de samlade åtgärderna för de handikappade har ökat från 3 700 till 6 100 milj.kr. Det är samma utomordentligt kraftiga ökningstakt som när det gäller folkpensionärerna. För att främja jämställdheten och skapa ett barnvänligare samhälle är den föräldraförsäkring som trädde i kraft 1974 av stor betydelse. Inom arbetsmarknadspolitiken har flera olika åtgärder satts in för att vidga kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. Av betydelse är här också det förbättrade studiestödet och det ökade kvinnliga deltagandet i vuxenoch arbetsmarknadsutbildningen. Barnbidrag och bostadstillägg har ökat samtidigt som statsbidrag till barnvänligare bostadsmiljöer har införts. Antalet platser inom barnomsorgen har byggts ut från 110 000 till 164 000. Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna har ökat från 4 400 milj.kr. till 7.000 milj.kr. Det har varit något av genombrottsår för jämställdhetstanken. Jag har undvikit allmänna utsvävningar. Jag har försökt att i sak sammanfatta vad som skett under tre år. I en värld av djup kris har regering och riksdag ställts inför uppgiften att värna sysselsättningen och föra en ansvarsmedveten ekonomisk politik. Vi har samtidigt velat och kunnat driva fram ett genomgripande reformarbete på samhällslivets olika områden. Det har i ett svårt parlamentariskt läge ställt stora krav på ansvarskänsla och handlingskraft. Riksdagen har bestått det provet. Det råder inget tvivel om att det har varit en lyckosam period. Riksdagen kan se tillbaka på ett verkligt rejält dagsverke. Vi har från regeringens sida hela tiden inriktat oss på att möta riksdagen i en anda av öppenhet och samarbetsvilja. Om skyttegravarna grävts djupa, om prestigekänslan fått styra handlandet, om konfrontationen gjorts till självändamål hade riksdagen inte kunnat uppnå de betydelsefulla resultat i sak som vi nu kan redovisa. Den riksdag som teoretiskt präglades av dödläge och absolut jämvikt har i praktiken blivit de breda majoriteternas riksdag. Jag har för min del aldrig tvekat — även om gensvaret på den punkten varit nästan obefintligt — att ge motståndarpartierna ett rejält erkännande för deras medverkan i den ekonomiska politiken liksom i andra sakfrågor. Följande bör dock i sanningens namn tillfogas. Den borgerliga splittringen har i de flesta frågor varit stor. Den har medverkat till riksdagens arbetsduglighet. Det fick vi en skymt av nyss, när å ena sidan herrar Fälldin och Ahlmark ville ta så stor del av äran för det positiva som skett — de tyckte att det ur många synpunkter varit en bra period — medan å andra sidan herr Bohman talade om taktik, finurligheter och kompromisser och framhöll hur illa det gått. Jag har hållit mig till vad som i sak har hänt under en gången treårsperiod, och nu står vi inför en ny valperiod. Om fyra månader skall svenska folket i val ta ställning till efter vilka riktlinjer samhället skall utvecklas under de kommande tre åren. Det är en demokratisk förpliktelse för oss alla att inför väljarna i sak redovisa den politik vi vill föra. Redan den 8 januari lade socialdemokratin och Landsorganisationen fram huvudlinjerna i den politik för arbete och trygghet som vi går till val på. Där lägger vi fast arbetarrörelsens handlingslinje i fem huvudpunkter: En stark ekonomi. Trygghet åt alla och gemenskap mellan generationerna, vari framför allt ingår omsorgen om de äldre, barnoch familjepolitik och jämställdhet mellan kvinnor och män. En god miljö. Detta är vårt alternativ, öppet och klart redovisat. Det satte sir prägel redan på årets budgetproposition och har redan fullföljts i en rad viktiga reformer vid denna riksdag. När vi presenterade vårt program inriktades kritiken från motståndarhåll och från pressen framför allt på tre punkter, där man av oss begärde ytterligare besked. De spörsmål det gällde var löntagarfonder, skattefrågan och förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar. Det fanns visst fog för den kritiken — vi var inte riktigt färdiga i dessa frågor — och därför känner jag ett behov av att lämna ett svar. I den första s.k. Hagaöverenskommelsen ingick att tillsätta en statlig utredning om arbetarnas och tjänstemännens delaktighet i kapitaltillväxten. Det är en utomordentligt viktig social rättvisefråga, inte minst med hänsyn till den koncentration av makt och förmögenhet som skett inom näringslivet, och för detta fanns — det visste man redan då — ett utpräglat intresse inom löntagarnas organisationer. Vi var också överens om denna utredning, som tillsattes i januari 1975. Frågan om löntagarfonden har varit föremål för en intensiv debatt inom löntagarnas organisationer och inom näringslivet, precis som det var att förutse. LO och näringslivet har presenterat förslag. Ärendet kommer att behandlas på LO:s och TCO:s kongresser inom kort. Med hänsyn till dessa frågors genomgripande betydelse för samhällsekonomin och deras komplicerade karaktär kan, som jag meddelade i riksdagen den 13 januari, något konkret förslag icke föreläggas riksdagen förrän tidigast 1979/80. Vi begär därför icke väljarnas mandat att under valperioden få genomföra ett förslag om löntagarnas delaktighet i kapitaltillväxten. När det gäller skattefrågan har vi för riksdagen presenterat ett förslag om en skatteomläggning 1977 som bygger på en överenskommelse med Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation. Skatteomläggningen ger de breda löntagargrupperna en sänkning av den direkta statsskatten på ca 2 000 kr., vilket motsvarar en löneökning på ca 8 96. Den lägger grunden till en lugn avtalsrörelse och är ett viktigt led i kampen mot prisökningarna. Skatteutredningen arbetar för att år 1978 möjliggöra en skattereform. Den är viktig. Men vi lovar inte att sänka skattetrycket. Vi vill tillgodose de äldres krav på bättre pensioner och bättre omvårdnad, vi vill förbättra barnfamiljernas situation, för att nämna några centrala uppgifter för den fortsatta reformpolitiken, som icke går att förena med löften om sänkt skattetryck. I maj lade en arbetsgrupp inom socialdepartementet, i vilken företrädare för arbetare och tjänstemän ingick, fram ett förslag som ger möjlighet till ökad samvaro mellan föräldrar och barn. Vi vill ge alla föräldrar ytterligare fem månader tillsammans med barnen. Denna tid skall kunna tas ut på det sätt som passar familjen bäst: genom sex timmars arbetsdag, genom halvtid, genom förlängd ledighet i samband med barnets födelse eller under etapper t.o.m. barnets första skolår. Förslaget omfattar alla: dem som arbetar heltid, dem som arbetar deltid, de hemarbetande, de skiftarbetande. Det ger valfrihet för familjen. Detta ingår nu som ett viktigt led i det familjepolitiska åttapunktsprogram som den socialdemokratiska partikongressen tog ställning till. Viktiga delar av detta program har redan beslutats i riksdagen: daghems utbyggnaden, den ökade förskollärarutbildningen, den utbyggda föräldraförsäkringen, de höjda bostadstilläggen, förändringen av skolans inre arbete, insatser för lekmiljön och föräldrautbildning. Sammantaget innebär detta en väldig satsning på ett barnvänligt samhälle — som kan ge barnen en god och trygg miljö, värna om samvaron mellan föräldrar och barn, befästa vårt gemensamma ansvar för den nya generation som växer upp. Denna satsning, liksom arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män, utgör i sin tur en väsentlig del av strävandena att skapa, som jag brukar säga, ett mjukare samhälle, ett samhälle som mer än dagens präglas av omsorg och omtanke om varandra. Vi har därför — och även på de tre punkter som ansågs stå öppna i januari — gett besked om vårt program, såsom väljarna i en demokrati har rätt att kräva inför valet den 19 september. Vi vill fullfölja den breda folkliga reformpolitik som är socialdemokratins kännemärke. Väljarna har emellertid även rätt att få klara besked om vad en eventuell borgerlig regering skulle föra för politik i sakfrågorna och inte bara få höra allmänna utsvävningar. Man har de senaste veckorna inom den borgerliga pressen, bland borgerliga politiker osv. intensivt diskuterat möjligheten av en borgerlig regering. Men man har inte kunnat eller velat ge besked om denna eventuella regerings politik i sak — och ägnat detta föga av tanke. Vi kan efter erfarenheterna från denna riksdagssession och denna valperiod konstatera att de borgerliga står splittrade i många väsentliga frågor. Jag kan nämna utrikespolitiken och försvarspolitiken, bostadspolitiken och markpolitiken, där klyftan är mycket djup, utbildningsfrågorna och näringspolitiken. Det kommer att finnas skäl att återvända till alla dessa frågor. Jag vill vid detta tillfälle särskilt nämna fyra områden som är utmärkande för den borgerliga splittringen och där väljarna enligt min mening har klar rätt att begära besked om vad en gemensam borgerlig politik skulle innebära. Gårdagen klarlade den skiljelinje som finns mellan de borgerliga partierna. En borgerlig regering hade inte kunnat genomföra det reformverk för spridning av makt och inflytande till arbetare och tjänstemän som präglat den gångna riksdagsperioden. Det finns heller ingen gemensam borgerlig politik för ett fullföljande av detta reformverk för bättre arbetsmiljö och arbetslivets förnyelse. Det råder en djupgående skillnad mellan centerns energipolitik å ena sidan och folkpartiets och moderaternas å andra sidan. I sak ansluter sig de senare i huvudsak till regeringslinjen — alldeles oavsett ordalag, piruetter och sådant. Därtill kommer att centern klart sagt ifrån att detta inte är en förhandlingsfråga. Man har ställt ultimativa krav på de båda andra partierna som en förutsättning för en borgerlig regering med centern. Bland dessa krav ingår att byggandet av de fem reaktorer som nu är under byggnad skall stoppas så fort kontrakten med leverantörer och entreprenörer har annullerats. Vidare ingår kravet att den kärnkraft som bortfaller inte skall ersättas med oljekraft. Jag är beredd att härvidlag ta centerpartiet på orden. Men det har inte varit möjligt att få ett rakt besked från de båda andra partierna om dessa accepterar de här kraven. Det tvingar mig att igen ställa två för väljarna väsentliga frågor: Varför vill ni inte lämna ett besked? Hur ser en borgerlig energipolitik ut som kan värna sysselsättning och välfärd? När det gäller skattepolitiken är klyftan mellan de borgerliga partierna betydande. I anförande efter anförande klagar moderaterna över vårt skattetryck och utlovar omfattande skattesänkningar. Inför den senaste moderatstämman utropade herr Bohman: Vi har möjlighet att genomföra en skattereform som minskar skattetrycket om vi verkligen vill sänka skatterna. Vi vill det. I en artikel förordar Gösta Bohman ett slut på högskattepolitiken. Och så sent som den 15 maj i år beklagar herr Bohman att mittenpartierna inte vill ställa sig bakom en sänkning av det totala skattetrycket. Detta och mycket annat har jag tolkat som klara besked om vad moderaterna vill åstadkomma inom skattepolitiken. Jag menar att en sådan politik innebär ett hot mot våra möjligheter att garantera tryggheten för de äldre, för de handikappade och för barnfamiljerna. Och en sådan politik gör det omöjligt att ge stora grupper av pensionärer och handikappade en rimlig del av det ökande välståndet. Nu påstås från en del håll att moderaterna frånfallit kravet på ett sänkt skattetryck. På den punkten har herr Bohman i dag tillfälle att ge ett klart och i så fall välkommet besked. Däremot har man inte frånfallit den rad av konkreta skattesänkningsförslag vilka, som jag vid åtskilliga tillfällen visat, får ur fördelningssynpunkt helt orimliga konsekvenser. Då blir ju den enkla slutsatsen att de stora skattesänkningar man lovar höginkomstgrupperna måste betalas genom en ökad belastning på de stora folkgrupperna med låga eller genomsnittliga inkomster. Det är enkel matematik. Centern och folkpartiet intar en mer realistisk hållning till skatternas höjd. När det gäller skatternas roll i utjämningspolitiken har jag emellertid alltid förvånats av centerns anslutning till kravet på en indexreglering av skatten. Det är ju obestridligt så att om vi de senaste åren hade haft en indexreglering i stället för de skatteomläggningar som vi delvis genomfört tillsammans, skulle låginkomsttagaren i dag betala en högre skatt och höginkomsttagaren en lägre skatt. Vidare: De borgerliga partierna vägrar att ge besked om sin inställning till den överenskommelse om 1977 års skatter som regeringen träffat med Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation. Man ville inte diskutera skattefrågan under de s.k. Haga III-överläggningarna, utan det var regeringen som skulle lägga fram ett förslag, och så sade man att väljarna får ta ställning. Vi har redovisat vårt förslag med stöd av löntagarorganisationerna. Men det finns ju ingen gemensam borgerlig skattepolitik, inte ens för 1977, än mindre på längre sikt. Den borgerliga splittringen är djup när det gäller familjepolitiken och jämställdheten mellan kvinnor och män. Med hänsyn till moderaternas och centerns mera konservativa kvinnosyn föreligger här en principiell skiljelinje som också kommer till uttryck i de konkreta förslagen. Moderaterna och centern har satsat på vårdnadsbidrag, som skulle få orimliga praktiska konsekvenser vid genomförandet och utgöra ett hinder för jämställdheten mellan kvinnor och män. Folkpartiet stöder ett förslag till förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar som i praktiken skulle bli en social reform för somliga och inte — som vi vill — en social reform för alla. Ingen vet i dag hur en borgerlig familjepolitik ser ut. Jag har undvikit de allmänna utläggningarna. Jag har hållit mig strikt till sak i förhoppning att detta skall bli möjligt i den fortsatta debatten. Och dagens debatt erbjuder ju ett utmärkt tillfälle för de tre borgerliga partierna att konkret och i sak redovisa vad en borgerlig regeringspolitik skulle innebära. Jag är övertygad om att kammaren och jämväl en bredare offentlighet skulle vara idel öra.